Herr talman! Vi har haft en situation där det har förekommit stora investeringar i Sverige både av svenska företag och också av utländska investerare. Det tyder på att det har varit ett ganska bra klimat i Sverige. Vi har haft rekordökningar när det gäller investeringar under hela 80-talet. Vi skall naturligtvis ha en industripolitik som gör det utomordentligt lönsamt. För en del räcker inte detta, utan de flyttar i alla fall sitt kapital utomlands av skattemässiga skäl och andra skäl som vi känner till. Det är ingen uppfattning som är specifik för mig. Det är ganska vanligt att industriledare, industrialister, är ganska kritiska mot den här företeelsen.
Herr talman! Det finns nog många som hellre skulle vilja driva företagsamhet i Sverige än utomlands, men som förhindras att göra detta, eftersom industriklimatet och det företagsmässiga klimatet i Sverige inte är tillräckligt bra. Industriministern säger att en del tar sitt kapital och flyttar. Dem tycker industriministern illa om. Den naturliga slutsatsen är att dessa ''en del'' inte skall få göra det. Min fråga var ursprungligen: Hur bestämmer Rune Molin vilka som tillhör den här gruppen ''en del''som tar sitt kapital och flyttar?

Herr talman! Sven-Olof Petersson har frågat arbetsmarknadsminister Mona Sahlin vad hon avser att göra för att en planerad SAAB-etablering i Karlskrona skall komma till stånd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Staten träffade under hösten 1990 ett avtal med 104). I avtalet har Saab-Scania gjort vissa åtaganden, bl.a. att etablera en ny produktionsenhet för montering av bensinmotorer för personbilar eller annan industriell verksamhet i Karlskrona som inom några år skall sysselsätta minst 500 personer, varav minst 70 före utgången av år 1991. Riksdagen har även anvisat medel till det lokaliseringsstöd som Saab-Scania enligt avtalet skall erhålla i samband med investeringar i Jag utgår från att avtalet kommer att fullföljas.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på denna fråga. Jag hade dock hoppats att det skulle innehålla litet mera konkret om vad regeringen tänker vidta för åtgärder och ha för kontroll av att SAAB lever upp till det avtal som man har träffat. Vi har haft förhoppningar, och har det givetvis fortfarande, om att det skall bidra till att lösa många av de arbetsmarknadsproblem som finns i Blekinge län. När det gäller den här fabriken hade man tänkt ha en byggstart för fabrikslokalen redan före semestern innevarande år. Ännu har inte SAAB givit något konkret besked om när man ämnar komma i gång och på vilket sätt.

Herr talman! Jag utgår ifrån att om SAAB har för avsikt att frångå avtalet så är det SAABs sak att ta kontakt med industridepartementet. Någon sådan kontakt har inte skett.
Herr talman! Det här skulle utgöra en del av en regionalpolitisk satsning i Blekinge, en satsning som vi vet är nödvändig och kommer att fylla ett stort behov. När det nu drar ut på tiden utan att man får några konkreta besked ifrån det företag som i detta fall är inblandat, tycker jag ändock att det borde vara av intresse för regeringen att kontrollera att de pengar som man har givit i samband med det här beslutet kommer till nytta och får den avsedda effekten.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig vilken regionalpolitisk beredskap regeringen har för den uppkomna situationen i Östersundsområdet. Bakgrunden till frågan är att Ageve Maintenance Jag är i dag inte beredd att uttala mig i det aktuella fallet. Jag kan konstatera att MBL-förhandlingarna just har påbörjats och att något beslut ännu inte fattats. Jag vill emellertid erinra om att riksdagen i våras, på förslag av regeringen, beslutade om omfattande regionalpolitiska insatser i Jämtlands län. I juni beslöt vidare regeringen att tilldela länsstyrelsen 130 milj.kr. via länsanslaget, en ökning med 12 milj.kr. Från regeringens sida följer vi noga utvecklingen på arbetsmarknaden och har en hög beredskap att vidta ågärder på orter som drabbas av omfattande strukturomvandlingsproblem. Samtidigt vill jag framhålla att ägarna har ett ansvar för att medverka till en lösning av de problem som kan uppstå.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Tyvärr innehåller det egentligen ingenting om regeringens inställning till den aviserade nedläggningen i Jag måste säga att det är en skandal om Asea Brown Boveri Ageve får möjlighet att verkställa den aviserade nedläggningen, som skall ske mycket snabbt. Samhället behöver den f.d. verkstaden, och samhället behöver järnvägen. Man behöver satsa ännu mer än hittills. Vi kommer också att behöva järnvägsmateriel, rullande materiel, och vi behöver människor som kan reparera. Jobben är viktiga och meningsfulla.

I juli 1989 tog Asea Brown Boveri Ageve över. Facket hade misstänkt att den här privatiseringen skulle leda till nedläggning. Här i riksdagen var det bara vänsterpartiet, dåvarande vpk, som agerade för att stoppa privatiseringen. Vi i vänsterpartiet stödde de anställda i den kampen. De anställda hade också misstänkt att företaget skulle läggas ned efter det att Ageve hade tagit över. Vid den högtidliga invigningen sades det att det fanns stora utvecklingsmöjligheter, och facket fick löften om jobb. Det sades att det inte skulle ställas några ekonomiska krav under fem år, m m. Likafullt har detta besked kommit.
Herr talman! Jag är ganska övertygad om att de fackliga organisationerna i Ageve i Östersund kommer att göra allt vad de kan för att få behålla sina arbetsplatser. Från industridepartementets sida skall vi naturligtvis också påpeka för Ageve vilket socialt ansvar som vi förväntar oss av den typen av storföretag när sådana inskränkningar och nedläggningar blir aktuella. Vi kommer naturligtvis att på olika sätt medverka till att man kommer till rätta med den situation som kan uppstå beroende på vilket beslut som företaget kommer att fatta. Vi i regeringen har inte några medel för att stoppa privata företagsbeslut. Däremot kan vi naturligtvis medverka genom att påverka utvecklingen, och det skall vi naturligtvis göra. Vi skall se till att de problem som kan uppkomma i detta sammanhang mildras, så att vi kan klara av att skapa nya jobb för de anställda.
Herr talman! Vad jag vill komma fram till, Rune Molin, är att det är horribelt om en verkstad som denna läggas ned, eftersom den uppenbarligen har behövts och kommer att behövas. Just denna verkstad som privatiserades är den som faktiskt har gått ekonomiskt bäst. Den har gått bäst jämfört med de andra verkstäder som Asea Brown Boveri Ageve fick ta över. Det är också den verkstad som är modernast och nyast och som därför också hade förutsättningar att visa detta resultat. Den verkställande direktören herr Karlstrand och företaget, som trots allt utlovade så mycket till arbetarna när övertagandet var ett faktum, har inte alls hållit vad de utlovat. Jag undrar vad regeringen och Rune Molin mer konkret tänker göra för att i första hand stoppa ambitionen att lägga ned verkstaden i Östersund.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om regeringen avser att tona ner riksdagens beslut att den nya länsstyrelsen skall förses med en expertfunktion inom sakområdet regionalpolitiskt utvecklingsarbete. Sigge Godins fråga är föranledd av en formulering i det förslag till ny länsstyrelseinstruktion som utarbetats av den centrala organisationskommittén för en ny regional statlig förvaltning. I förslaget benämns det aktuella sakområdet ''regionalpolitiskt utredningsarbete och näringslivsutveckling''. Regeringen har ännu inte tagit ställning till förslaget till ny länsstyrelseinstruktion. Mitt svar på Sigge Godins fråga är nej. Någon förändring av riksdagens ställningstagande är självfallet inte aktuell. Så kan enligt min mening inte heller kommitténs förslag till formulering tolkas. Ett viktigt syfte med länsförvaltningsreformen är nämligen att stärka länsstyrelsernas roll när det gäller regionalpolitiskt utvecklingsarbete. I samband med behandlingen av den regionalpolitiska propositionen slogs också fast att länsstyrelserna på regional nivå bör ha huvudansvaret för samordningen av statens regionala utvecklingsinsatser. Detta bör komma till uttryck i den nya länsstyrelseinstruktionen.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Det var ett positivt svar. Den nya länsstyrelsen får en mycket central roll i länens utveckling, framför allt nu när det blir en samordnad länsförvaltning. Samtidigt vet vi att länen genom det regionalpolitiska beslutet fått ökade befogenheter. De tar över mycket av beslutanderätten från t.ex. SIND. Det innebär att det ställs större krav på expertkunskaper och framför allt att det skall finnas en framförhållning från länen i det regionala arbetet. Jag anser att de inte längre har samma möjligheter som tidigare att luta sig mot SIND. Jag tycker att det är glädjande att regeringen ännu inte har fattat något beslut när det gäller länsstyrelseinstruktionen som går emot riksdagens uppfattning. Det är ju entydigt klarlagt vad riksdagen anser i denna fråga. Jag förutsätter också att organisationskommitténs förslag ändras så att denna expertfunktion tillkommer när det gäller själva utvecklingsarbetet. Men jag vill ändå ställa en fråga till civilministern. I svaret sägs det att kommitténs förslag inte kan tolkas som att någon förändring av riksdagens ställningstagande är aktuell. Hur skall man då tolka det som civilministern talar om och som organisationskommittén i klartext har skrivit i sitt förslag?
Herr talman! Man bör tolka detta på det sätt som det står i svaret, dvs. att den expertfunktion som finns innebär regionalpolitiskt utredningsarbete och näringslivsutveckling. Det kan tolkas som att man har en mycket expansiv formulering, en annan formulering än den som stod i den gamla instruktionen. Jag tycker, Sigge Godin, att vi lämnar den diskussionen därhän i varje fall tills vi har antagit en ny instruktion och så att säga har en utgångspunkt för diskussionen.
Herr talman! Man måste väl ändå tolka detta som att utvecklingsarbete inte är detsamma som utredningsarbete? Utredningsarbete kan ju vara i stort sett vad som helst. Men jag menar att utvecklingsarbete skall ligga längre fram. Utvecklingsarbete skall innebära att det sker en planering och att experter verkligen arbetar inför framtiden. I dag är detta arbete faktiskt mycket eftersatt i våra län. Länsstyrelserna har kanske varken personal eller befogenheter att göra så värst mycket, eftersom det finns centrala organ som skall sköta detta. Men de centrala organens uppgifter tonas ju ner nu, och arbetet och uppgifterna läggs på länsstyrelserna. Kan vi då inte vara överens om att det skall stå utvecklingsarbete och inte utredningsarbete?
Herr talman! Sigge Godin, expertfunktionen kan inte överordnas länsstyrelsen och vad som är dess uppgifter, utan inom länsstyrelsen finns det en expertfunktion för regionalpolitiskt utredningsarbete och näringslivsutveckling enligt det förslag till länsstyrelseinstruktion som föreligger från en utredning. Jag tycker inte att det är någon dålig formulering. Jag vill inte förutspå hur regeringen kommer att fatta beslut. Men jag tycker att Sigge Godin gör en alldeles felaktig tolkning om han menar att detta skulle innebära att man så att säga spelar ned den regionalpolitiska funktionen hos den expertfunktion som planeringsdirektören normalt hanterar. Det är många expertfunktioner i länsstyrelsen som sysslar med regionalpolitiskt utvecklingsarbete. Det gör hela länsstyrelsen inkl. många av de expertfunktioner som finns där.
Herr talman! Jag har i min fråga angett exakt vilka ämnesområden det handlar om. Detta kan vi därför vara överens om. Men låt mig tolka ministerns svar som att det skall vara ett utvecklingsarbete på mycket hög nivå. Om vi nu kan vara överens om det har vi också klarat ut det för all den personal som finns ute i våra län och som nu med oro har sett denna formulering. Dessa människor har ställt frågan: Vad betyder nu detta? Man behöver i och för sig inte tvista om ord, men vad betyder detta egentligen? I riksdagsbeslutet talas det nämligen om en sak och i förslaget till länsstyrelseinstruktion talas det om något annat. Det skapar oro.
Herr talman! Jag menar att det inte alls är så att riksdagsbeslutet strider mot den formulering som den här utredningen har kommit fram till. Det sitter tre landshövdingar i den, varav två har stödområden, och de vet mycket väl vad detta handlar om. I så fall är det en fråga om ordformuleringar och vad som skall ligga på länsstyrelsen och att länsstyrelsens roll naturligtvis är överordnad de olika expertfunktionerna. Om Sigge Godin ursäktar så tycker jag att detta litet grand är en strid om påvens skägg.
Herr talman! Som norrlänning och mycket intresserad av och -- om jag får skryta litet -- aktiv när det gäller regionalpolitiska frågor tycker jag att det här är mycket avgörande för de glesbygdslän som har problem i dag och som kommer att få mycket stora problem inom något år. De måste få klara och konkreta signaler. Om civilministern nu säger att det är strid om ord är vi överens. Låt mig då tolka civilministern som så att det handlar om ett mycket aktivt utvecklingsarbete i länen, och det tänker varken regeringen eller riksdagen ge avkall på. Jag tolkar civilministern på det sättet, och jag är ganska nöjd.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat justitieministern om regeringen ämnar vidta åtgärder för att polisens trafikövervakning inte blir eftersatt till följd av de höjda bensinpriserna. Arbetet inom regeringen är sedan länge fördelat så, att det är jag som skall svara på frågan. Som Ingbritt Irhammar nämner måste polisen göra prioriteringar mellan olika arbetsuppgifter. Detta är inte något unikt för polisen. I det förnyelsearbete av den offentliga sektorn som regeringen har påbörjat är just prioriteringar ett viktigt begrepp. Det är nödvändigt att våra myndigheter -- såväl polisen som andra -- vänjer sig vid att prioritera inom givna ekonomiska ramar. Det finns i dag inte ekonomiska förutsättningar att möta varje kostnadsökning för myndigheterna med nya resurstillskott. Regeringen är dock självfallet medveten om att ökande drivmedelskostnader kan innebära problem för polisen -- vad gäller såväl ordningspolistjänsten som trafikövervakningen -- och i det budgetarbete som fortlöpande sker inom regeringskansliet ägnas uppmärksamhet åt frågan.
Herr talman! Jag tackar för svaret, även om det inte var ett lugnande besked mot bakgrund av problemen med de höga bensinpriserna. Tre gånger så många dödades i trafiken under 1989, ca 900 personer, som blev dödade genom mord, dråp och grov misshandel det året. Antalet skadade samma år var runt 60 000 personer. Dessa siffror, tycker jag, ger en bra bakgrund till nödvändigheten av en effektiv och välfungerande trafikövervakning. Den planerade trafikövervakningen och andra polisuppgifter ute i länen och polisdistrikten är nu i fara på grund av de höjda bensinpriserna, som dels är en följd av regeringens skatteuppgörelse med folkpartiet, dels en följd av Kuwaitkrisen. Läget är bekymmersamt ute i landet. Det är sant -- det har man sagt till mig -- att en viss omprioritering kan ske, men utrymmena är ändå så små att det inte på intet sätt räcker med de resurser som finns i dag. Resurser måste tillföras. Efter de beräkningar som har gjorts med utgångspunkt i hur det är i dag ser man med fasa att ''bensinpengarna'' ser ut att ta slut mot vårkanten i februari-mars, beroende på polisdistriktens storlek och de stora avstånden inom polisdistrikten. Därför räcker det inte att inför budgetarbetet ta upp problemet, för det här gäller tiden efter nästa sommar. Jag skulle vilja ha ett kompletterande svar på vad man kan göra inför nästa sommar.
Herr talman! Budgetarbetet pågår året runt, inte bara i samband med det förslag som läggs fram för riksdagen i januari. Vi får hoppas att situationen med mycket höga bensinpriser som följd av Kuwaitkrisen inte består. Men det kan vi inte överblicka eller göra någonting åt här i kammaren. Ingbritt Irhammar talar om behovet av en effektiv och välfungerande trafikövervakning. Därom råder inga delade meningar.

Sedan får vi centralt bedöma -- om bensinpriserna skulle fortsätta att ligga högt -- om det krävs särskilda beslut för att underlätta situationen för poliser. Jag är väl medveten om situationen, särskilt i de stora glesbygdsdistrikten.
Herr talman! Jag har talat med representanter för rikspolisstyrelsen som säger att man redan i våras såg att det skulle bli problem med höga bensinpriser. Så egentligen har det framförts signaler mycket tidigt om att pengarna inte kommer att räcka. Man säger nu inför nästa budgetår att det faktiskt saknas uppemot 13 milj.kr. Man har förklarat för mig vad man skulle kunna omprioritera och vad det troliga resultatet av omprioriteringarna skulle bli. Här blir jag mycket rädd när jag hör att det troligtvis är en minskning av polisövervakningar på landsbygden som blir resultatet, därför att pengarna inte räcker. Man får i stället satsa på fotpatrulleringar i tätorterna. Resultatet kommer alltså att bli en ytterligare centralisering av polisens resurser och en försämrad service på landsbygden. Hur ser civilministern på detta? Kan det ligga någonting i dessa farhågor?
Herr talman! Jag tycker att vi får låta den här frågan anstå tills vi har sett vilka åtgärder som behöver vidtas. Jag menar att polisen naturligtvis har möjligheter och ett ansvar att pröva vad som kan göras utan att eftersätta den viktiga verksamheten. Det finns alltid saker som kan göras i ett sådant här läge för att också spara in på bensin. Sedan kan det bli tal om omprioriteringar inom polisen och i fråga om de möjligheter som vi centralt har. Men det får vi återkomma till.
Herr talman! Ett alternativ i stället för att ge mer resurser är faktiskt att ompröva skattereformens finansiering. I dag är av en bensinkrona 70 öre skatt. Om man tar bort momsen på bensinen och går över till punktbeskattning, skulle man få en rättvisare fördelning över huvud taget, och man skulle få en bättre helhetssyn på bensin och miljö. Är detta en fråga som har diskuterats inom regeringen, eller är det att avslöja för mycket att svara på den?
Herr talman! Nu för diskussionen ändå litet väl långt. Vi tycker att man skall ha en ansvarsfull finansiering av skatteomläggningen. Det har vi stått för i riksdagen, och sedan får andra partier tala för sig.
Herr talman! Det verkar som att det vi är överens om är att man skall ha en ansvarsfull finansiering, för det ställer vi oss i centern också bakom. Däremot vill vi ha en helhetssyn, och det tycks vi inte få gehör för.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig hur regeringen avser att lösa frågan om tillträde från den treåriga försöksutbildningen vid vårdgymnasium och när eleverna kan få besked i denna för dem så viktiga utbildningsfråga och varför inte denna fråga var löst redan innan försöksutbildningen startade. Enligt frågeställaren finns det en oro bland eleverna att de skulle komma i underläge gentemot sökande från den tvååriga vårdutbildningen och från gymnasieskolans teoretiska linjer. På de yrkesinriktade treåriga försökslinjerna ges inga betyg i karaktärsämnena, utan eleverna får i stället kompetensbevis som visar vilka s.k. moduler de genomgått med godkänt resultat. Den särskilda behörigheten för tillträde till de allmänna utbildningslinjerna fastställs av universitets och högskoleämbetet. Efter vad jag erfarit har UHÄ beaktat de nya treåriga vårdlinjerna i gymnasieskolan när man fastställt behörighetskraven för hälso och sjukvårdslinjen. Generellt gäller enligt bestämmelserna i högskoleförordningen att en motsvarande bedömning av de formella behörighetsvillkoren alltid skall göras. Självfallet är det så att sökande från de treåriga försökslinjerna skall anses ha förkunskaper som motsvarar utbildning från närmaste reguljära linje i gymnasieskolan. När det gäller meritvärderingen och urvalet av sökande från försökslinjerna beslutade regeringen förra hösten att sökande från dessa linjer skall placeras i en särskild grupp inom ramen för det betygsurval som ingår i det nya systemet för tillträde till högskolan och som skall börja tillämpas fr.o.m. antagningen till höstterminen 1991. Det är den tidpunkt när de första studerande från försökslinjerna har möjlighet att söka till högskolan. Kompetensbevisen på försökslinjerna kan inte jämföras med betyg i en femgradig skala. Vid meritvärderingen tar man därför endast hänsyn till betygen i de allmäna ämnena. Av den anledningen jämförs eleverna från försökslinjerna endast med varandra i en egen grupp till resp. högskolelinje. Fördelningen av utbildningsplatser mellan de olika undergrupperna i betygsurvalet sker i förhållande till antalet sökande i varje grupp. Ju fler sökande det finns i en undergrupp, desto fler platser får den gruppen. När regeringen fattade beslut om den särskilda urvalsgruppen för studerande från försökslinjerna beaktades problemet med platsfördelningen. Det beslut som fattades bedömdes vara mest rättvist. Det ankommer nu främst på UHÄ att vara uppmärksam på hur de nya urvalsreglerna kommer att fungera för de vårdstuderande från försökslinjerna. Om gruppen blir så liten att ingen av de sökande skulle antas till en viss utbildning, har antagningsmyndigheten möjlighet att beakta dessa sökandes meriter särskilt och bedöma om enstaka sökande kan antas av särskilda skäl. Efter hand som antalet elever på de treåriga försökslinjerna ökar och allt fler söker till högskolan kommer problemet att minska. För samtliga sökande gäller också möjligheten att kunna meritera sig genom att delta i högskoleprovet. UHÄ uppmärksammar de här berörda frågorna i den speciella fortbildning av syo-funktionärer m.fl. som nu genomförs inför det nya tillträdessystemet 1991. UHÄs informationsmaterial innehåller också uppgifter om vad som gäller vid antagningen av studerande från försökslinjerna. Jag bedömer därför att flertalet berörda studerande nu bör ha kännedom om vad som gäller i tillträdessammanhang. Självfallet måste det dock alltid vara en strävan att de studerande så tidigt som möjligt skall ha kännedom om vilka förutsättningar som gäller för fortsatta studier efter geomgången gymnasieutbildning. Sammanfattningsvis vill jag alltså hävda att det inte finns skäl till oro från de studerandes sida på de här berörda försökslinjerna med treårig yrkesutbildning.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för ett långt och utförligt svar. Jag är ändå inte riktigt nöjd, för en del meningar i svaret var krångliga och det var inte så tydligt att jag förstod allt. Rektorer, studierektorer och elever inom den treåriga försöksutbildningen har ställt denna fråga till mig, och det visar att informationen inte har trängt ut. Jag har lovat att jag skall berätta för dem vad utbildningsministern har svarat. Det var orätt mot dessa elever att de inte från början visste riktigt vad som skulle gälla. Nu har jag fått höra att regeringen förra hösten fattade ett särskilt beslut, så det förefaller som att frågan åtminstone delvis är löst. Men det finns fortfarande kvar några frågetecken. Dessa elever skall särbehandlas. Deras meriter skall beaktas särskilt och de skall utgöra en egen grupp. Vid samtal med elever på olika vårdskolor och vårdgymnasier har de uttryckt en önskan att bli behandlade som övriga elever, dvs. att de i likhet med elever från den tvååriga utbildningen antas på graderade betyg även i de specifika ämnena. Jag vet att det parti som jag tillhör avgav en reservation när detta beslut fattades. Vi ville att man skulle gå efter reguljära betyg även när det gällde dessa linjer. Regeringen uttalade då att dessa elvers möjligheter till högre studier skulle bedömas på särskilda grunder. Det är väl så jag får tolka utbildningsministerns svar. Kan jag nu, herr minister, gå till rektorerna och elverna och säga att de alls inte behöver vara oroliga? Kan jag göra det?
Herr talman! Man kan nog vara ganska lugn ute på de olika skolorna, både på de skolor som släpper ut elever och på de skolor som tar emot elever. Det finns en mycket hög kompetens att bedöma också underlag av annan art än de traditionella. Jag förstår naturligtvis att dessa elever vill bli behandlade som alla andra, men då måste de gå i en skola som är som alla andra. Poängen med försöksverksamheten är ju att man försöker hitta en ny modell. Här har i en treårig gymnasieutbildning införts att de s.k. karaktärsämnena är sådana som man får studera ute på arbetsplatser, i annan form än i den traditionella skolan. Det har dock inte ansetts lämpligt att utan vidare överlåta betygsättningen på handledare ute på arbetsplatserna och låta dem gradera eleverna i en relativ betygskala. För att försöksverksamheten över huvud taget skall kunna genomföras får man finna sig i att det finns särskilda bedömningsformer och särskilda intagningskriterier. Det är vad det handlar om. Den här frågan är nu också på väg att lösas på ett annat håll. Min ministerkollega Göran Persson kommer att i en efterföljande fråga redovisa planer på en omformning av betygssystemet. Det skulle i så fall vara av nostalgiska skäl som man kvickt som ögat skulle söka föra in dessa elever i ett relativt betygssystem, innan detta system helt försvinner. Men den sortens reformiver drivs i varje fall inte jag av.
Herr talman! Jag är inte ute efter det relativa betygssystemet, utan ett betygssystem som är likvärdigt med det som tillämpas för andra elever. Det är riktigt att denna försöksutbildning är speciell och att eleverna går i en skola som är annorlunda. Tyvärr har många av dessa elever inte själva sökt till denna utbildning, utan de känner det som att de har blivit placerade där. Därför tycker man sig -- med rätt eller orätt -- vara orättvist behandlad jämfört med övriga sökande. Jag hoppas naturligtvis att utbildningsministern har rätt när han säger att denna fråga kommer att lösas.
Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skapa nya villkor för närradions verksamhet och finansieringsmöjligheter. Frågan föranleds av att förbudet mot lokal reklam i närradion enligt frågeställarens uppfattning framstår som obsolet. I betänkandet behandlas en rad olika frågor av betydelse för närradioverksamheten. Bland dessa kan nämnas decentralisering av beslut om sändningstid, närradioföreningarnas sändningsrätt, huvudmannaskapet för närradiosändarna, närradions roll i krig och vid krigsfara samt motverkandet av rasistiska program i närradion. Utredningens betänkande skall nu gå på remiss. När remissinstansernas synpunkter föreligger kommer jag att pröva vilka förslag som bör föreläggas regeringen. En förutsättning för utredningens arbete har varit att närradion skall behålla sin karaktär av föreningsradio. Utredningen har inte haft till uppgift att lägga synpunkter på närradions finansieringsfrågor och har därför inte behandlat frågan om reklam i närradion. När vi här i kammaren för tio månader sedan diskuterade dessa frågor bedömde jag inte att reklamsändningarna skulle stärka närradion som föreningsradio. Jag hade därför inte för avsikt att arbeta för någon ändring av nuvarande regler, som innebär att reklam inte får förekomma. Jag har samma uppfattning i dag.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag tycker att Leif Anderssons utredning, som visserligen blev åtskilligt försenad, på många sätt ändå är bra. Jag tror att det bör kunna bli en ganska bred enighet om hans förslag. På sistone har debatten om närradion i rätt stor utsträckning kommit att handla om Radio Nova eller, rättare sagt om behovet av en översyn av möjligheterna att sända lokal ljudradio -- Radio Nova är ju inte en föreningsradio i traditionell mening. Sveriges Radios lokalradio är ju regional till sin karaktär. Det tycks nu kunna bli enighet om att det skall bli tillåtet med nationell reklam i en eller fler TV-kanaler. Då är frågan hur man skall kunna försvara ett förbud för specerihandlarna i Trosa och Volvo och andra företag kommer att kunna göra reklam som sänds ut över hela landet. Detta var nu inte någon fråga för Leif Andersson att utreda, men jag undrar om det inte borde kunna bli en uppgift för den parlamentariska beredningen att pröva denna fråga, dvs. att ge möjlighet för lokala reklamfinansierade ljudradiosändningar vid sidan av den traditionella närradion.
Herr talman! Parlamentariska beredningar kan naturligtvis ta på sig många uppgifter och diskutera många ting. De som ingår i parlamentariska beredningar är naturligtvis de som i hög grad avgör vilka frågor man skall resonera om. Låt mig i detta sammanhang bara notera att Jan Erik Wikström mycket bestämt understryker att han inte betraktar den närradiosändare som huvudsakligen har diskuterats i relation till reklamförbudet -- Radio Nova -- som en egentlig närradio. Det är ett viktigt påpekande.

Propositionen syftade alltså till att möjliggöra för ideella föreningar att sända egna program och bedriva egen närradioverksamhet som mycket klart skulle bära sin identitet av den egna föreningen. Jan-Erik Wikström säger vidare: ''Jag utgår från att etermedierna i Sverige inte heller i framtiden skall användas för kommersiella syften. Närradion bör i det avseendet inte utgöra något undantag. Jag anser därför att kommersiell reklam inte skall få förekomma i närradion.'' Jag vill understryka också det som där sägs om att det även om man i etermedierna kan ha reklamfinansierade program, därmed inte är sagt att man använder etermedierna för kommersiella syften. Men den diskussion som rör den fria radion handlar i stor utsträckning om att exploatera radiomediet för kommersiella syften, att driva radioverksamhet som affär. Jag tycker inte att den diskussionen har förts med den omsorgen och det allvaret att man nu bör vara beredd att säga att vi i framtiden skall ha ett sådant kommersiellt system. På den punkten tycker jag tvärtom att det finns anledning att slå vakt om närradions karaktär av föreningsradio.
Herr talman! Jag tycker alltid att det är behagligt att höra citat från min egen penna uppläsas i kammaren -- så även denna gång. Jag sade ''den traditionella närradion'', och man kan inte säga att Radio Nova motsvarar den beskrivningen. Men utvecklingen framför allt på TVs område och diskussionen om finansieringsmöjligheter där har naturligtvis aktualiserat frågan varför man kan få göra nationell reklam i TV, men inte lokal reklam i ljudradion. Jag tror att man måste kunna hitta ett både principiellt och praktiskt tillfredsställande svar på den frågan, och det kanske vi kan göra i den parlamentariska beredningen.

Herr talman! På denna punkt har jag inte någon från utbildningsministern avvikande uppfattning.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig om jag är beredd att ta avstånd från ett förslag om betygen från en expertgrupp och i stället förorda betyg som anger kunskaper, som ges ofta och som innehåller fler steg än dagens system. En expertgrupp har på regeringens uppdrag analyserat vilken betydelse betygen har för undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan från pedagogiska utgångspunkter. Expertgruppen överlämnade den 28 september sitt förslag till regeringen. 1989/90:UbU4 att man förutsatte att resultatet av expertgruppens arbete kommer att resultera i ett underlag för politiskt ställningstagande och att de politiska partierna kommer in i det fortsatta beredningsarbetet när underlaget föreligger. Jag avser därför inom kort att hemställa att regeringen bemyndigar mig att tillkalla en parlamentarisk beredning för att utreda förutsättningarna för ett nytt betygssystem i skolan. Beredningen får ta ställning till det förslag som expertgruppen har lagt fram. Jag vill inte nu föregripa det arbete som den parlamentariska beredningen skall utföra.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min fråga, som är föranledd av att skolministern flera gånger har sagt att han är beredd att föreslå ett nytt betygssystem och att han också har sagt att det i och med expertgruppens förslag finns ett bra underlag för det politiska beredningsarbetet. Expertgruppens grundinställning är dock att betygen har negativa effekter på undervisningen. Förslaget innebär i praktiken en avveckling av betygen, och det är tvärt emot vad en majoritet av föräldrarna önskar. Eleverna har rätt att få betyg för motivation, för information, för urval och för rättstrygghet, betyg som anger kunskaper och färdigheter. Att expertgruppen nu föreslår ett avvecklande av de relativa betygen är mycket bra, men expertgruppen säger att underlaget för ett målrelaterat betygssystem skall vara kunskaper och färdigheter i vid bemärkelse. Egenskaper som kreativitet, samarbetsförmåga, initiativförmåga, självständighet osv. skall beaktas. Beträffande kompetensbeviset säger expertgruppen att det skall vara en samlad bedömning av elevens kunskaper och övriga egenskaper av betydelse. Det är en utomordentligt farlig väg som expertgruppen är inne på. Den öppnar för flum och för subjektiva bedömningar av eleverna i stället för bedömningar av kunskaper och färdigheter. Jag tycker att det är mycket viktigt för oss att få veta om skolmininistern instämmer i expertgruppens åsikt att egenskaper som kreativitet och samarbetsförmåga skall ingå i betygsättningen. Eller är skolministern beredd att förorda ett system som redovisar kunskaper och färdigheter?
Herr talman! Som jag sade i svaret kommer jag inom kort att bjuda in riksdagspartierna till just den typ av beredningsarbete där man skall ta upp sådana frågor som Ann-Cathrine Haglund nu ställer till mig. Som underlag kommer den parlamentariska gruppen att ha det arbete som expertgruppen har gjort. Expertgruppen har bestått av skolledare, lärare, föräldrarepresentanter och elevföreträdare. Man kan gilla deras resultat eller ogilla det, men det är det resultat som expertgruppen har lagt fram. Jag kommer självfallet inte att binda mig vid det, men det kan säkerligen tjäna som en utgångspunkt för samtal och resonemang. Vi vet, och det framgår inte minst av Ann-Cathrine Haglunds sätt att lägga upp diskussionen, att detta är en partipolitiskt laddad fråga, som har varit något av en symbolfråga inom skolpolitiken. Att mot den bakgrunden försöka att pressa mig här i riksdagen, innan jag skrivit direktiven, på ett ställningstagande i den ena eller andra riktningen vore att direkt försvåra den samförståndslösning som vi enligt min uppfattning har skyldighet att sträva efter. Det gäller ett viktigt avgörande för skolan och för eleverna. Därför borde vi politiker försöka ta oss samman och lyfta oss över den gamla typ av debatt som har förts i betygsfrågan. Här ges en öppning för detta, och jag kommer mot den bakgrunden, herr talman, inte att föregripa den parlamentariska beredningens arbete i någon enda detalj. Jag skall nu utarbeta direktiven och bjuda in de politiska partierna. Min inställning är den att vi skall sätta oss ned och resonera på ett klokt och vuxet sätt, utan att sitta fast i de gamla låsningarna.
Herr talman! Jag håller helt och fullt med skolministern om att detta är en mycket viktig fråga. Det är inte bara en partipolitisk fråga utan också en fråga som landets elever och föräldrar tycker är mycket viktig. Det har inte minst föräldraopinionen inom Hem och Skola visat. Nu har skolministerns expertgrupp lagt fram ett förslag. Skolministern har sagt att det är ett bra underlag för vidare beredning. Det är då av mycket stor vikt för oss alla, både politiker och föräldrar, att få veta om skolministern instämmer i att elevens egenskaper skall beaktas vid betygsättningen. Det är ett mycket viktigt ställningstagande och en mycket viktig anvisning för framtiden.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig om jag avser att föreslå att statsbidrag skall kunna utgå även till kyrkans barnomsorg och när ett förslag i så fall kan förväntas. Denna fråga har nyligen behandlats av aktionsgruppen för barnomsorg. Aktionsgruppen konstaterar i sitt betänkande Förskola för alla barn 1991 -- hur blir det?

Aktionsgruppen pekar också på formella hinder och förordar därför ytterligare utredning. Ett sådant ytterligare utredningsarbete pågår inom regeringskansliet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men särskilt uttömmande tycker jag inte att det var. Det framgår av artiklar helt nyligen i Kyrkans Tidning att man i det längsta hade hoppats på att aktionsgruppen skulle föreslå att svenska kyrkans församlingar skulle få rätt till statsbidrag på samma sätt som kommunerna för att bedriva förskolor. Besvikelsen blev naturligtvis stor när det inte kom något sådant förslag. Statsrådet Lindqvist sade då att det skulle bli en snabb lösning av frågan. ''Jag skall skyndsamt se till att det blir en lösning av frågan'', sade statsrådet, i varje fall enligt 'Kyrkans Tidning nr 36'. Statsrådet säger också att det var med ett visst beklagande han konstaterade att aktionsgruppen inte hade tagit ställning, men statsrådet tillägger: ''Jag tycker ändå att vi flyttat fram positionerna, och min vilja är att göra det bästa möjliga för att även svenska kyrkans församlingar skall kunna bedriva barnomsorg.'' Jag frågar: Kan vi förvänta oss ett sådant förslag inom rimlig tid? Statsrådet är säkerligen medveten om att åtskilliga motionärer genom åren talat sig varma i denna fråga. Skall vi uppnå full behovstäckning, som ju är det socialdemokratiska målet för barnomsorgen, borde statsrådet här verkligen räcka ut handen och göra allt som är möjligt för att åstadkomma detta statsbidrag.
Herr talman! Jag är väldigt glad över att Gullan Lindblad ansluter sig till det socialdemokratiska utbyggnadsmålet inom barnomsorgen. Jag har uppfattningen att statskyrkan så långt det är möjligt bör jämställas med frikyrkosamfunden. Enbart om det finns grundlagsmässiga hinder för att styra pengar från staten och kommunen ser jag svårigheter att förverkliga denna möjlighet. Jag utgår från att det utredningsarbete som nu pågår snabbt kommer att visa om vi kan gå vidare. Min inställning är alltså att vi skall öppna samma möjligheter för statskyrkan som gäller för frikyrkosamfunden.
Herr talman! Jag tackar för detta förtydligande. Det är förvisso inte så, herr statsråd, att jag ansluter mig till den socialdemokratiska målsättningen. Vi har ju helt andra förslag som innebär större valfrihet och alternativ för föräldrar och familjer. Men när regeringen nu satt upp det här målet tycker jag att det talar för att man ger kyrkan dessa möjligheter. Om jag förstått statsrådets uttalande rätt kommer det snart ett förslag i den riktningen. Det skulle väl vara förödande för regeringen att inte leva upp till dessa uttalanden och om det löfte som ändå getts i Kyrkans Tidning bara skulle bli en ''målsättning'', varom vi ingenting vet.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig vad regeringen tänker vidta för åtgärder för att förhindra att fler barn sätts i fängelse. Den som är under 18 år får dömas till fängelse endast om det föreligger synnerliga skäl. I första hand överlämnas unga brottslingar till vård inom socialtjänsten. I socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, anges klart socialnämndens ansvar för att bereda de här aktuella ungdomarna vård. Under senare år har antalet ungdomar under 18 år som dömts till fängelse varierat något men låg år 1989 på ungefär samma nivå som år 1982. För åldersgruppen 18--20 år har antalet fängelsedomar under senare år oförändrat legat på ca 1 000. Det går alltså inte av statistiken att utläsa någon trendmässig ökning. En mycket bestämd målsättning är att så långt möjligt undvika att ungdomar under 18 år tas in i fängelse. För att denna målsättning skall klaras är det viktigt att det förebyggande och vårdande arbetet samordnas och utvecklas. Jag vill här nämna att regeringen nyligen har beslutat tillsätta en parlamentarisk kommitté som skall se över det allmännas insatser när unga människor begår brott. Jag vill också peka på att regeringen i olika sammanhang har lämnat omfattande stöd till utveckling av kommunernas arbete inom den förebyggande barn och ungdomsvården. Regeringen har bl.a. beslutat avsätta 10 milj.kr. årligen i tre år för ett projekt om samordning av insatser för utsatta ungdomar i vissa bostadsområden. Ett omdaningsarbete vad beträffar de särskilda ungdomshemmen pågår med stöd av det särskilda statsbidrag som utgår inom detta område. Här behövs såväl en snabb utbyggnad av platsantalet som en metodmässig och organisatorisk utveckling. Jag avser att föreslå regeringen att senare återkomma till riksdagen i denna fråga. Jag vill med kraft invända mot den beskrivning som Gudrun Schyman givit av en ändrad färdriktning. Principen att socialtjänsten har huvudansvaret för de unga lagöverträdarna ligger sålunda fast.
Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt Lindqvist för det här svaret. Jag ställer mig frågande till en del saker. Det ena är att vi tydligen har litet olika statistikuppgifter. Jag bygger denna fråga på en intervju i Dagens Nyheter för inte så länge sedan med kriminalvårdschefen. Jag utgår från att han är en person som vet vad han talar om och att de siffror som jag refererat från den intervjun är riktiga. Sedan kan man alltid skoja med statistiken -- om man väljer olika årtal får man olika siffror osv. Men oavsett hur det förhåller sig med den saken är det här allvarligt. Om antalet ungdomar under 18 år som dömts till fängelse var detsamma i början av 80-talet som i slutet av 80-talet, är det i alla fall oroväckande att vi inte kommit längre, dvs. att antalet inte har minskat, detta med tanke på de ambitioner som jag förmodar att vi båda har i det här avseendet. Sedan vet jag inte riktigt vad det betyder att Bengt Lindqvist med kraft invänder mot den beskrivning som jag givit av en förändrad färdriktning. Jag tycker att jag beskriver verkligheten. Om den inte sammanfaller med Bengt Lindqvists önskningar kan jag förstå det. Men den verklighet som min fråga utgår från ser ut på det här sättet. Jag har här ett pressmeddelande om ett tal som Margot Wallström håller i dag. Hon talar där om att vi med kraft måste motverka tendenserna att det krävs hårdare tag och mindre dalt. Hon säger också att vi går ifrån våra humanistiska traditioner. Hon säger med bestämdhet att fängelse för barn och ungdomar inte leder till någonting gott. Vad är det för ändrad färdriktning som vi inte är överens om? Jag skulle också vilja veta vad Bengt Lindqvist tänker återkomma till riksdagen med i den här frågan. Det skulle vara intressant att få veta vad det är han aviserar på det här området. Det behövs, såvitt jag förstår, krafttag i den här frågan. Vi har dessutom nyligen skrivit under den barnkonvention som uttryckligen förbjuder dessa fängelsestraff.
Herr talman! Först till statistiken. Vi arbetar med att få fram en statistik över antalet domar mot ungdomar. Det är viktigt att konstatera att den siffran som används som intäkt för att det skulle ske ett trendbrott är att över 50 ungdomar under 18 år dömdes till fängelsestraff år 1989. Siffran var lika hög år 1982. Därmed inte sagt att situationen skulle vara tillfredsställande. Siffran är hög, högre än genomsnittet.

Detta är egentligen helt i enlighet med riksdagens beställning. Vad jag avser att göra är att arbeta för att få till stånd en ökning av antalet platser och den ändring av inriktningen som är nödvändig. Detta kräver ett riksdagsbeslut, och jag ämnar därför via regeringen återkomma till riksdagen.
Herr talman! Det var bra att få de kompletterande uppgifterna, men det här bekymrar mig ändå. När vi debatterade den här frågan i våras var vi också överens om att det behövdes krafttag och att någonting behövde ske snabbt. I sitt svar talar också Bengt Lindqvist om att det skall tillsättas en parlamentarisk kommitté. Samtidigt säger Margot Wallström här i dag i sitt anförande att vi redan har alla de kunskaper som behövs. Vi behöver inte utreda dessa frågor längre. Vi känner dessutom till orsakssambanden, och vi har riklig tillgång på information som säger att det är förebyggande verksamhet som behövs. Jag undrar om detta stämmer överens med den ekonomiska politik som regeringen bedriver och som får sådana konsekvenser för utvecklingen just på dessa områden. Efter vad jag förstår måste det också till pengar för dessa förändringar som Bengt Lindqvist förespråkar.
Herr talman! Kort sagt är det på det sättet att vi nyligen har beslutat om ett statsbidrag på 950 milj.kr. till kommunerna för det behandlingsarbete som kommunerna och landstingen utför på kommunernas uppdrag. Det är med hjälp av dessa resurser som staten har möjlighet att ställa anspråk på att huvudmännen löser de problem som dessa pengar var avsedda för. Det är med den utgångspunkten som vi nu från regeringens sida går in i de diskussionerna.
Herr talman! Slutligen vill jag fråga hur tidtabellen för förändringsarbetet ser ut. När kan man tänka sig att detta skall bli verklighet? Vad har man tidsmässigt för ambitioner?

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig vilka åtgärder socialministern tänker vidta för att se till att sociallagstiftningen efterlevs. I det ärende som Gudrun Schyman beskrivit har socialstyrelsen startat ett utredningsarbete tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län. JO-ämbetet handlägger även anmälningar som inkommit i frågan. Vidare pågår inom Stockholms kommun interna revisionsutredningar. Jag vill inte föregripa pågående utredningar inom ansvariga tillsynsmyndigheter.
Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret, även om det faktiskt inte är något svar. Jag tycker att det är tråkigt att inte Bengt Lindqvist kan ha några synpunkter över huvud taget på den här affären. Jag tycker att den är alarmerande, eftersom jag tror att vi kommer att få skåda många lika trassliga affärer med tanke på den ekonomiska situation som kommuner och landsting står inför. Jag är medveten om att både landstinget och de socialdistrikt som har anlitat firman har gjort det därför att de helt enkelt tyckt att de har varit tvungna till det. De har inte haft något att välja på. Det har ju gällt barn som far väldigt illa. De har själva inga resurser numera att ta hand om denna typ av ärenden. Jag klandrar inte dem. Jag klandrar inte heller dem som håller på med denna verksamhet. Jag tror att de gör ett väldigt bra jobb, faktiskt. Jag vet att det är kvalificerade personer som arbetar med detta och som har lämnat den offentliga vården just därför att där bedrivs en så usel personalpolitik bl.a. i fråga om löner och att det är svårt att få utveckla sina ambitioner över huvud taget. Resultatet blir att man bedriver verksamhet som ingen riktigt har kontroll över eller insyn i. Landstinget, som har haft men fått lägga ner sådan här verksamhet, får anlita den här typen av firmor i stället. Inte heller socialdistrikten har några egna resurser. Man tvingas att anlita sådan här mer eller mindre privat verksamhet. Man förlorar all insyn och kontroll och får alltså en verksamhet som bedrivs utan demokratisk insyn eller kontroll och där själva ärendet eller verksamheten hamnar mellan två stolar. Om det här är lagvidrigt eller inte återstår väl att se i utredningarna. Hur som helst är det ju en väldigt olycklig utveckling. Jag tror att vi på det här sättet bäddar för en kraftig privatisering av denna typ av verksamhet, där vi inte alls kan garantera kvaliteten längre. Jag tycker att det vore väldigt märkligt om inte statsrådet Bengt Lindqvist hade några synpunkter på detta.
Herr talman! Jag har uppfattningar om detta. Jag anser att det skulle vara mycket allvarligt om kommunerna frånhänder sig den möjlighet att ta ansvar som åligger kommunerna enligt socialtjänstlagen. Jag är mycket glad över att alla dessa utredningar så snabbt har kommit till stånd. Nu är det min roll att avvakta resultaten innan vi går vidare i denna fråga.
Herr talman! Jag förmodar att det innebär att det inte är någon idé att jag ställer fler frågor.
Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om regeringen är beredd att fastställa en ny tidpunkt för när full behovstäckning av platser i förskolan skall vara genomförd. Den av regeringen tillkallade aktionsgruppen för barnomsorg har i sitt nyligen redovisade betänkande Förskola för alla barn 1991 -- hur blir det? konstaterat att en klar majoritet av landets kommuner kommer att klara det uppställda målet för heldagsomsorgen. Ett antal kommuner har emellertid i en av aktionsgruppen genomförd enkätundersökning anmält att de har svårigheter att klara utbyggnaden. Jag kan konstatera att utbyggnaden nu går mycket snabbt. Under det senaste året beräknar kommunerna således att ytterligare nära 30 000 barn kommer att erhålla plats inom heldagsomsorgen. Jag räknar därför med att kommunerna mycket snart kommer att ha fullföljt den av riksdagen beslutade utbyggnaden till full behovstäckning.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men när man tittar på det är det ju inte mycket nytt som statsrådet har att säga. Det sägs här att en klar majoritet av landets kommuner kommer att klara det uppställda målet. Det handlar om litet över 50 % -- alltså handlar det om ca 40 % som inte klarar det. Statsrådet säger också att under innevarande år ytterligare nära 30 000 barn kan komma att få plats inom heldagsomsorgen. Men om behovet var 120 000 återstår det ju fortfarande 90 000. Sedan till det min fråga gällde. Vi har ett riksdagsbeslut om full behovstäckning till år 1991. Vi är snart där. Jag undrar om statsrådet verkligen menar att full behovstäckning kommer att vara en verklighet till 1991 eller om vi måste återkomma senare till en ny planperiod. Vi har stått här i talarstolen ett par gånger under våren och debatterat barnomsorg. Vid dessa tillfällen har jag framfört synpunkter vad beträffar lagstiftningen. Bengt Lindqvist hänvisade då till aktionsgruppen och att denna också hade detta som uppdrag. Gruppen har återkommit och den föreslog lagstiftning. Vad blir det av detta?
Herr talman! Jag tror att det vore mycket olämpligt att just nu börja tala om en ny tidpunkt. Nu gäller det för kommunerna att göra allt vad de kan, allt vad som står i deras förmåga, att komma så nära det mål som riksdagen har ställt upp som det över huvud taget är möjligt. Jag menar att för tre fjärdedelar av kommunerna, och det var vad aktionsgruppen redovisade, är man mycket nära att nå det målet 1991. Det behövs ytterligare en liten ansträngning i ungefär 20 % av kommunerna för att till 1991 verkligen nå målet för heldagsomsorgen. Mitt budskap är därför att kommunerna bör nu anstränga sig till det yttersta för att så snart som möjligt nå det av riksdagen uppställda målet och även det förverkliga vad som beslutats om full behovstäckning, att alla barn skall ha en plats inom barnomsorgen. För de flesta kommuner går detta att klara 1991, men en del kommuner får lov att gå en bit in på året därpå. Ett nytt datum skulle emellertid göra att kommunerna fick längre tid på sig, och jag anser att det skulle vara alldeles fel signal i det här läget.
Herr talman! Jag kan hålla med om att det utifrån den synpunkten kan vara bra för kommunerna att få den pressen på sig. Bengt Lindqvist undvek att svara på frågan vad beträffar lagstiftning. Det är ju en annan väg man kan gå. Det är också viktigt att regeringen har en samlad linje när det gäller barnomsorgen. Man måste då se på flaskhalsarna i fråga om utbyggnaden. Dessa flaskhalsar har att göra med personalen och ekonomin på så sätt att utbildningsministern inte ger några fler utbildningsplatser och civilministern inte ger ytterligare statsbidrag. Har det förts några resonemang angående hur man skall komma till rätta just med dessa flaskhalsar?
Herr talman! Jag har inte möjlighet att ge några besked om den kommande budgeten, men jag vill påminna Berith Eriksson om att statsbidraget för nu innevarande budgetperiod höjdes med 900 milj.kr. och att antalet platser på utbildningarna utökades med 550 stycken. Det är ett inte alldeles oväsentligt tillskott som på det sättet skapades av regering och riksdag. Nu skall arbetet naturligtvis gå vidare. Min inställning när det gäller lagstiftningsfrågan är att vi så snart som möjligt skall återvända till diskussionen om lagstiftning men att vi nu i första hand skall koncentrera oss på att skapa förutsättningar för att kommunerna skall kunna nå utbyggnadsmålet.
Herr talman! Statsrådet säger att statsbidragen höjdes under förra året, men de har ju sedan 1955 minskat med motsvarande 5,5 miljarder, vilket motsvarar 80 000 daghemsplatser. Det behövs alltså ytterligare tillskott om utbyggnadsmålet skall nås. Man räknar med att det behövs 20 000 nya förskollärare och fritidspedagoger inom barnomsorgen. Även detta gör det nödvändigt med en fortsättning vad beträffar utökningen av antalet platser inom förskollärarutbildningarna. Kommer det även inför nästa år att bli aktuellt med en utökning av antalet utbildningsplatser?

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig när regeringen avser att framlägga det av riksdagen beställda programmet för en mer aktiv alkoholpolitik. Beredningen av de alkoholpolitiska frågorna pågår för närvarande i regeringskansliet. Regeringen avser att förelägga riksdagen en proposition med förslag till insatser på det alkoholpolitiska området under innevarande riksmöte.
Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt Lindqvist för detta besked. Det sociala Sverige är ju fullt av människor som väntar: föräldrar som väntar på daghemsplats, sjuka som väntar på operation, gamla som väntar på plats i gruppboende och många många andra. Riksdagens roll i sammanhanget är att vi väntar på regeringen, som sakta men säkert framarbetar olika förslag. I fjol skrev riksdagen till regeringen och bad om ett rejält alkoholpolitiskt program. Det mål som vi i stor enhällighet har uppställt här i riksdagen, dvs. att få ned alkoholkonsumtionen, håller nämligen inte på att uppnås, utan tvärtom fjärmar vi oss från det målet. Det är därför utomordentligt angeläget att vi får en mera aktiv alkoholpolitik. Regeringen har också på sitt bord ett utförligt förslag från socialstyrelsen, som innehåller en mängd konkreta uppslag och idéer om hur en sådan alkoholpolitik skulle kunna utformas. Vi menar att det därför inte borde vara en alltför svår uppgift att lägga samman riksdagens enhälliga beställning med socialstyrelsens konkreta program till en sådan proposition. Vi hade hoppats att en sådan skulle komma under hösten, men så är inte fallet. Jag tolkar Bengt Lindqvists svar så, att en sådan proposition kommer under våren. Jag vill också fråga: Kommer vi även att kunna behandla propositionen här i riksdagen under våren?
Herr talman! Det är naturligtvis min avsikt att lägga fram en proposition så att den är möjlig att behandla under vårriksdagen. På den punkten kan jag emellertid inte svara alldeles bestämt. Men detta är i alla fall min avsikt. Daniel Tarschys och jag har samma inställning till alkoholpolitiken, och vi delar uppfattningen att vi skall försöka leva upp till målet att mellan åren 1980 och 2000 minska konsumtionen med 25 %. Mot den bakgrunden är den preliminära statistik som kommit för det första halvåret 1990 glädjande. Denna statistik visar faktiskt att försäljningen omräknat i ren alkohol mellan 1989 och 1990 har minskat med 3,5 %. Det kanske mest glädjande är att denna minskning sker i fråga om alla tre alkoholsorterna -- sprit, vin och starköl. Det är första gången som det sker något slags minskning när det gäller starköl. Minskningen är liten, men den är ändå ett tecken på att vi kan vara på väg mot ett trendbrott i fråga om utvecklingen av konsumtionen av starköl.
Herr talman! Jag delar Bengt Lindqvists glädje över detta trendbrott -- om det nu är ett trendbrott. Den erfarenhet vi gjorde i början av 70-talet var att alkoholkonsumtionen sjönk om man förde en aktiv alkoholpolitik och även -- mindre glädjande -- om landets ekonomi utvecklades illa. Vi har nu inte fått någon ny alkoholpolitik, och kanske är det därför snarare ekonomin som har utvecklats illa. Min förhoppning är att regeringen dels skall få bukt med ekonomin, dels skall föra en aktiv alkoholpolitik.

Fru talman! Åsa Domeij har frågat mig om regeringen kommer att arbeta för att Världsbankens miljökonsekvensbeskrivningar görs offentliga och för att allmänheten ges möjlighet att delta i diskussioner vid offentliga hearings. Ansvaret för de konsekvensbeskrivningar som åsyftas ligger inte hos banken utan hos låntagarlandet. Det viktigaste skälet är att man vill öka miljömedvetandet hos låntagarlandets myndigheter. Därför är det också det landet som avgör om rapporten skall offentliggöras eller inte. Hittills har låntagarländerna valt att inte göra det. Det bör framhållas att inte heller övrig dokumentation kring enskilda världsbanksprojekt är offentlig. Ett viktigt skäl är även här att låntagarländerna motsätter sig detta. Dessutom skulle ett offentliggörande av dessa dokument försvåra en förtroendefull dialog mellan banken och låntagarna. De restriktioner jag har redovisat hindrar inte att Världsbanken i andra former lämnar upplysningar om de miljömässiga effekterna av bankens insatser. Min uppfattning är att banken under senare år också har blivit mer öppen och mer benägen att informera allmänheten om sitt arbete. Ett krav som banken numera ställer på sina låntagare är att ordentlig information ges till de befolkningsgrupper som berörs av ett projekt. Sådana grupper skall enligt bankens direktiv också ges tillfälle att komma med synpunkter på ett tidigt stadium. Denna ökade öppenhet är ett resultat bl.a. av krav som Sverige och likasinnade länder har ställt i bankens styrelse. Vår strävan är att banken skall vara så öppen som möjligt med hänsyn till de begränsningar som jag här har redogjort för.
Fru talman! Finansministern säger här att det är låntagarlandet som skall avgöra om miljökonsevensbeskrivningen skall offentliggöras eller ej. Men Världsbanken brukar för sitt långivande ställa upp en rad olika villkor, bl.a. att en miljökonsekvensbeskrivning skall tas fram. Men den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram är bara halv av just det skälet att allmänheten inte får chansen att delta i offentliga hearings osv. Det är just processen som är det allra mest intressanta när det gäller att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Processen är viktigare än själva slutprodukten, vad som står i slutrapporten. Varför kan inte finansministern i Världsbankens styrelse arbeta för ett krav på en hel miljökonsekvensbeskrivning när man nu redan har tagit det positiva steget att kräva en halv miljökonsekvensbeskrivning?
Fru talman! Jag anser att det som skett är ett stort framsteg. Vi har fått in ett mycket större hänsynstagande till miljöfrågor i Världsbankens arbete. Den svenska regeringen har i de instruktioner som givits till arbetet i Världsbanken betonat dessa frågor. Det sker en avvägning när det gäller att få till stånd ett sådant arbete i de enskilda länderna, att få till stånd ett förtroendefullt samarbete och önskemålet om öppenhet. Från svensk sida, med de traditioner vi har när det gäller offentlighet i den statliga verksamheten, är det naturligt att ha den hållningen. Vi kan inte nå dessa mål på en gång, utan vi får göra en avvägning mellan att nu driva kravet på miljökonsekvensbeskrivningar, ett samarbete mellan banken och länderna, och den öppenhet som vi i och för sig vill eftersträva.
Fru talman! Jag har litet svårt att förstå den inställningen. Varför är det inte möjligt att här i dag lova att Sverige kommer att aktivt arbeta för detta i Världsbankens styrelse? Då behövs över huvud taget inte den här avvägningen göras när det gäller att driva frågan om miljökonsekvensbeskrivningar och frågan om en fullständig miljökonsekvensbeskrivning. Världsbanken har ju redan infört en miljökonsekvensbeskrivning så till vida att det måste tas fram en rapport som behandlar miljöeffekterna av ett visst projekt. Dit har man redan nått. Nu gäller att gå vidare. Min fråga blir här: Vad innebär det som finansministern säger om vår strävan? Innebär det att finansministern själv i Världsbankens styrelse kommer att arbeta för att göra miljökonsekvensbeskrivningar fullständiga?
Fru talman! Regeringen kommer att på alla sätt arbeta för och hävda miljöintressena i Världsbankens verksamhet. Jag vill gärna hänvisa till de inlägg och de ställningstaganden som gjorts från svensk sida. Vi får ta en sak i taget. Det viktiga just nu är att få till stånd miljökonsekvensbeskrivningar, ett bra samarbete mellan Världsbanken och resp. länder och att markera att man skall ta kontakt med olika grupper i resp. länder kring de projekt som Världsbanken är engagerad i. Det har gjorts ansträngningar för att ge dessa grupper en röst i olika projekt. Jag kan nämna att seminarier och symposier har arrangerats tillsammans med miljöorganisationer. Det läggs också stor vikt vid de utbildningsprogram som Världsbanken anordnar för regeringstjänstemän i låntagarländerna. Jag understryker gärna vikten av att Världsbanken arbetar aktivt på det här området. Jag tror att vi i grunden har likartad uppfattning, men vi får ta det i en sådan takt att vi kan nå framgångar.
Fru talman! Jag uppfattar att finansministern är rätt positiv till att i Världsbankens styrelse arbeta för fullständiga miljökonsekvensbeskrivningar. Jag tror att det helt enkelt är så att regeringen inte riktigt har tänkt igenom vad en miljökonsekvensbeskrivning verkligen innebär. Detta är en metod som har prövats i andra länder, t.ex. i USA. Alla de människor som jag har varit i kontakt med under två olika studieresor i USA säger att det viktigaste med miljökonsekvensbeskrivning är dels processen, dvs. den offentliga diskussionen kring frågan och möjligheten att överklaga, dels att ta fram alternativ. Det skulle därför vara intressant om jag här i dag kunde få ett löfte av finansministern att han skall sätta sig in litet mer i vad miljökonsekvensbeskrivningar innebär och ett svar på om det vore positivt att arbeta för sådana i
Fru talman! Jag har satt mig in i Världsbankens arbete och de här frågorna. Jag vill inte nu gå in på vilka steg regeringen ytterligare kan ta i den här frågan, men jag vill markera att Sverige har varit en av de länder som drivit miljöfrågorna mycket aktivt i Världsbanken, och med framgång, och vi kommer att göra det i fortsättningen. Vi får pröva de olika vägar som kan visa sig vara öppna vid de tillfällen då det blir aktuellt.
Fru talman! Jag tror att jag faktiskt inte kommer så mycket längre när det gäller ett löfte, men jag hoppas att jag trots allt har gett finansministern en mycket intressant fråga att driva i Världsbankens styrelse nu när han skall börja det nya arbetet. När jag ställde den här frågan i våras var nämligen inte den person som skulle sitta i styrelsen utsedd.

Fru talman! Birger Rosqvist har frågat mig om jag är beredd att medverka till en sådan ändring i kommunallagstiftningen att det blir möjligt för primärkommunen att bidra till kostnaderna för att driva BB-avdelningen i Oskarshamn. Enligt 1 kap. 4 § kommunallagen får kommun och landsting själva vårda sina angelägenheter. Detta innebär bl.a. att om något, t.ex. sjukvård, är en angelägenhet för landstinget så är det inte en angelägenhet för primärkommunen. De regler som gäller kompetensfördelningen är dock allmänt hållna och det går inte alltid att svara ett kategoriskt ja eller nej på om det är fråga om ett kompetensöverskridande i det särskilda fallet. Socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen anger ytterligare ramar för fördelning av ansvar och uppgifter mellan huvudmännen inom socialtjänsten resp. hälso och sjukvården. I vissa avseenden förutsätts att huvudmännen själva träffar överenskommelser om den närmare uppgiftsfördelningen. Den s.k. kompetensprincipen när det gäller social hemtjänst -- sjukvård i hemmet -- är ett exempel på en sådan överenskommelse. Länssjukvård har dock sedan länge ansetts vara en renodlad uppgift för sjukvårdshuvudmannen. Regeringen kommer senare i denna vecka att till riksdagen överlämna en proposition om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade, som innebär ett utökat och samlat ansvar för primärkommunerna. Det pågår också försök med en primärkommunalt driven primärvård inom ramen för frikommunförsöken. Något motsvarande är inte aktuellt inom de verksamheter som vanligen brukar hänföras till länssjukvården. Mot bakgrund av gällande principer för att bestämma vad som är kompetensenligt är jag inte beredd att nu medverka till en ändring av kommunallagstiftningen i det avseende som Birger
Fru talman! Tack för svaret. Kalmar län för några år sedan att BB i Oskarshamn skulle läggas ned. En bred opinion i Oskarshamn, alla partier, tycker illa om beslutet. Det kommer ständiga propåer om att det bör finnas ett BB vid lasarettet. Det finns motiveringar. Födelsetalet har ökat. Det är periodvis trångt på de BB-avdelningar som landstinget hänvisar blivande mödrar till. Beskedet är: ''Kom inte tidigare än absolut nödvändigt. Åk hem så fort det bara går.'' Födslar sker i taxibilar på väg till anvisat BB i Kalmar eller Västervik. Anledningen till min fråga är följande. I Oskarshamn är man beredd att pröva att själv stå för BB-servicen. Landstinget har sagt nej och hänvisar till att lagen gör detta omöjligt. Statsrådet säger att reglerna om kompetensfördelning mellan kommun och landsting är allmänt hållna. Ett kategoriskt svar ja eller nej går alltså inte att ge. Det sägs också att det i vissa avseenden förutsätts att landsting och kommun själva träffar en överenskommelse. Kan inte detta gälla också hållande av BB? Om gällande principer inte medger detta är det föga tröst för den blivande moder som känner att barnet är på väg i en taxi någonstans på E 66 eller för den medföljande make som nervöst följer förloppet. Föda barn bör ske i en annan och lugnare miljö. Det måste vara sämre att riskera att få göra detta under en bilresa än att bli hjälpt på ett mindre men bra BB, i det här fallet Oskarshamn. Jag undrar om statsrådet är villig att svara på om dessa förhållanden på något sätt kan påverka ett återöppnande av BB i Oskarshamn.
Fru talman! Som framgår av mitt svar är paragrafen brett skriven. Men om man tittar på den hälso och sjukvårdsutredning som föregick lagen uppmärksammar man problemet klart och entydigt. Det framgår att man i utredningen avsåg att landstingskommunerna skulle ha ansvaret för hälso och sjukvården, dess planering och dess drift. Däremot framgår det också att det finns möjligheter att överlåta viss drift till annan än huvudmännen. Här menar man naturligtvis drift av verksamheter i privat eller annan regi. Reglerna för kompetensfördelning är allmänt hållna. Det blir ytterst en fråga för en allmän förvaltningsdomstol att pröva gränserna för kommunal kompetens. Det är klart och entydigt att utredarnas avsikt var att landstingen skall bedriva sjukvård och ha huvudmannaansvar för sjukvården. Jag har ingen annan uppfattning i vad avser länssjukvård och regionsjukvård i det fallet.
Fru talman! Om lagen säger nej till en kommun i ett sådant fall, har jag också erfarit att lagen inte har prövats av förvaltningsdomstol. Man kan fråga sig om man skall behöva gå så långt. Skall jag tolka statsrådet så att hon inte nu är beredd att medverka till en ändring? En överenskommelse mellan kommun och landsting behöver inte vara lagstridig. Om viljan finns på två håll, kommun och landsting emellan, kan ett uppslitande problem lösas i mitt hemlän.

Fru talman! Barbro Sandberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att även de som inte begärde undantagande men inte heller betalt sina avgifter skall få rätt till pensionstillskott. De personer som är födda år 1923 eller tidigare fick möjlighet att behålla sitt tidigare undantagande för andra förvärvsinkomster än av anställning. En undersökning av pensionsberedningen visade att majoriteten av pensionärerna med undantagande inte hade sämre ekonomi än pensionärer i övrigt.

Ett sådant beslut skulle ändå tillförsäkra denna grupp fullt pensionstillskott i framtiden trots obetalda avgifter. Riksdagen har också så sent som i våras godkänt ett utlåtande från socialförsäkringsutskottet som innebär att denna grupp inte skall ha pensionstillskott och KBT som om de betalt sina avgifter. Jag tänker därför inte ta något initiativ i denna sak.
Fru talman! Jag tackar för svaret. På dessa personers vägnar är jag inte nöjd med svaret. I våras fattades ett beslut som var en framgång för vissa. Men att det skulle bli en stor grupp kvar hade jag inte en tanke på just då. De personer som situationen nu gäller är mycket gamla. En person som jag har talat med är 82 år och hade en egen rörelse på 60-talet som gick med förlust. Han hade helt enkelt inga pengar att betala in avgiften med. Han får i dag arbeta för att över huvud taget kunna försörja sig, trots att han är 82 år. Han har 1 943 kr. i månaden i pension. Han skulle säkert få socialbidrag om han gick till socialkontoret. Men som vi vet är denna generation mycket mån om att inte ta emot samhällets stöd. Jag tycker inte att det är rätt att dessa personer inte skall få något pensionstillskott. Jag förstår inte när Ingela Thalén säger, att om dessa personer skulle ges pensionstillskott, skulle dörren öppnas för att personer med egen rörelse skulle låta bli att betala avgifter. Sedan 1982 kan ju ingen stå utanför ATP-systemet. Av vilken anledning skulle alla egenföretagare kunna låta bli att betala ATP
Fru talman! Jag vill hänvisa till mitt svar, och jag vill också hänvisa till den utredning och det underlag som ligger bakom riksdagens beslut i våras.
Fru talman! Pensionsutredningen konstaterade att det fanns ca 4 000 hushåll som hade denna låga inkomst. Hur många är kvar av dessa 4 000 i dag? Det vore kanske anledning att titta på det om man inte generellt vill ge pensionstillskott. Man kunde inom regeringskansliet åtminstone göra en snabbutredning för att se hur många av dessa 4 000 som finns kvar och hur många i denna grupp som inte har haft råd eller inte förstått att de måste begära undantagande när de inte kunde betala. När detta system var nytt på 60-talet var många av dessa personer redan då något äldre egenföretagare och kunde kanske inte reglerna eller kunde inte få hjälp med dem.
Fru talman! När det gäller denna sista fråga kan jag lova Barbro Sandberg att departementet kan se över den punkten.
Fru talman! Det hoppas jag. Jag kommer att följa upp denna fråga. Vi kommer säkert att återkomma med motioner i frågan.

Fru talman! Daniel Tarschys och Barbro Westerholm har frågat mig när en tobakspolitisk proposition kommer att föreläggas riksdagen. september 1990. Några remissinstanser har begärt förlängd remisstid. En proposition om åtgärder mot tobaksbruket m.m. beräknas kunna läggas fram våren 1991.
Fru talman! Jag tackar socialministern å Daniel Tarschys och mina vägnar för svaret -- vi har kommit överens om att det är jag som skall föra debatten, eftersom våra frågor var så lika. Jag tar socialministerns svar som ett bindande löfte -- och inte som någon till intet förpliktande målsättning -- om att komma med en proposition våren 1991. Socialutskottet förutsatte vid behandlingen av olika riksdagsmotioner i våras att regeringen efter remissbehandling och beredning av utredningsförslagen skyndsamt skulle lägga fram förslag till riksdagen. Remisstiden var ganska väl tilltagen jämfört med andra remisstider som vi har att iaktta. Jag tycker att det är förvånande att inte alla har klarat av att svara inom den tiden, eftersom alla inblandade parter vet vad de vill och vad de står för; det finns inte så många nya uppfattningar här, utan vad olika parter kommer att säga är nog väntat. Det är viktigt att den här propositionen kommer snabbt. Det handlar om 11 000 för tidiga dödsfall om året. Jag har sagt tidigare här i riksdagen att om de hade förorsakats av ett miljögift eller ett läkemedel hade det minsann blivit fart på propositionsskrivandet för att göra någonting åt det och på beslutsfattandet hos myndigheterna. Men nu handlar det om en -- självvald, ja! -- risk, men en betydande sådan. I många länder görs nu omfattande insatser för att minska sjuklighet och dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar, och tobaksindustrin är allvarligt oroad över den minskande försäljningen och har också givit ut en skrift om hur man skall bearbeta myndigheter, beslutsfattare och politiker för att fördröja beslut av restriktionskaraktär på det här området. Men, som sagt, jag tolkar svaret som ett bindande löfte och väntar mig att vi får se en proposition till våren 1991. Tack!

Fru talman! Birthe Sörestedt har frågat mig om jag anser det vara en korrekt förändring av den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten i södra Sverige om den rättspsykiatriska kliniken i Lund skulle läggas ned och de rättspsykiatriska undersökningarna genomföras vid häktena i form av kortare observationer. I avvaktan på beslut om avveckling av socialstyrelsens chefsmyndighetsfunktion för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten utgår jag från att styrelsen ser till att verksamheten bedrivs utifrån gällande lagstiftning. Den i mars 1990 beslutade lagrådsremissen om psykiatrisk tvångsvård omfattar också förslag till ny lagreglering för det medicinska utredningsförfarandet vid straffrättsliga åtgärder mot psykiskt störda lagöverträdare. Lagrådsremissen behandlas för närvarande i lagrådet, och en proposition i ärendet beräknas kunna föreläggas riksdagen under hösten. På regeringens uppdrag bedrivs för närvarande förhandlingar med berörda landsting om att sjukvårdshuvudmannen fr.o.m. den 1 januari 1992 regelmässigt skall utföra de rättspsykiatriska undersökningarna. Hur den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten i södra Sverige kommer att läggas upp kommer alltså att bli beroende av resultatet av dessa förhandlingar. Målsättningen är att de skall vara avslutade under innevarande år.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Den här frågan har diskuterats vid ett flertal tillfällen här i kammaren. Det har påtalats att väntetiderna i häktet varit alltför långa innan undersökning påbörjats, vilket medfört att verksamheten inte bedrivits på ett acceptabelt sätt. De årligen återkommande sommarstängningarna av avdelningar har bidragit till att verksamheten fungerat otillfredsställande. platser förbli stängd för gott, och på sikt skall hela kliniken göras om till en station. Eftersom det inte kan skönjas någon tendens från domstolarnas sida att begränsa behovet av gjorda undersökningar aktualiseras naturligtvis frågan, om undersökningarna skall utföras vid häkten. I annat fall återstår långa frihetsberövanden i häkte i väntan på plats. Väntetiderna har tenderat att öka. Humanitet och omtanke om dessa i många fall sköra och sårbara personer måste vara vägledande för hur verksamheten skall bedrivas. Påfrestningarna i samband med frihetsberövande är mindre uttalade vid vistelse på en klinik än vid vistelse i ett häkte. Rättssäkerhetsaspekter talar också för att undersökningar i häkte bör begränsas till vissa fall. Jag kan inte se att en överflyttning av undersökningsverksamheten till häkten är förenlig med de uttalanden som socialstyrelsen har gjort, och inte heller med riksdagens uttalanden. Enligt vad jag förstår finns redan nu beslut i MBL förhandlingar om nedläggning, främst då av en avdelning, men också om att det på sikt skall bli häkte i lokalerna i Lund. Anser inte socialministern att det är felaktigt att man drar ned verksamheten innan förhandlingarna är färdiga?
Fru talman! Om man tittar på utvecklingen av antalet rättspsykiatriska undersökningar under ett antal år -- man behöver inte gå alltför långt tillbaka i tiden -- kan man konstatera att den utveckling som förutspåddes vid riksdagsbehandlingen av frågan om omorganisation av det rättspsykiatriska undersökningsväsendet inte har blivit verklighet; antalet rättspsykiatriska undersökningar har minskat. Det betyder att en del av de avdelningar som man hade tänkt ta i bruk inte har tagits i bruk eller också har överlämnats eller hyrts ut till landstingen, bl.a. i Stockholms län. Den klinik som sist stod i tur att öppnas -- den i Umeå -- startades aldrig. Man tillgodoser behovet av rättspsykiatrisk service i de fyra nordligaste länen genom den rättspsykiatriska stationen i Umeå och kliniken i Socialstyrelsen har beslutat sig för att titta närmare på omstruktureringen av verksamheten i Lund. Jag kan konstatera att socialstyrelsen i dag prövar varje enskilt fall där frågan om eventuell rättspsykiatrisk undersökning på häkte uppkommer, just för att kunna följa utvecklingen i avvaktan på att förhandlingarna slutförs.
Fru talman! Jag vill peka på att det görs utredningar på häkte i vissa fall -- det är när det gäller fritagningsförsök och hot mot personal på de rättspsykiatriska klinikerna. Men från rättssäkerhetssynpunkt är det bättre om utredningarna görs på kliniken. Det har man påtalat från Uppsalakliniken, när man tittat närmare på flera undersökningar som har gjorts på häkten. När det gäller en eventuell överkapacitet vill jag fråga varför man inte integrerar undersökningsverksamheten med vård. Ligger det inte mer i linje med lagrådsremissen, av vilken det framgår att enheter där rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet kommer att bedrivas även skall kunna meddela rättspsykiatrisk vård?
Fru talman! Jag kan inte härifrån talarstolen göra en bedömning av huruvida man i varje enskilt fall följer vad som uttalats i lagrådsremissen, men det är helt uppenbart att intentionerna i lagrådsremissen överensstämmer med de uppfattningar som man har på socialstyrelsen. Framför allt skall de intentionerna styra de förhandlingar som nu pågår med landstingen om hur den framtida verksamheten skall se ut. Det är självklart att det skall harmonisera med den lagrådsremiss som nu behandlas och som så småningom skall övergå i proposition.
Fru talman! Jag vill peka på att väntetiderna har ökat. I maj, juni och juli var det mellan sex och åtta personer som väntade mer än sex veckor innan utredningen på en klinik kunde påbörjas. Det stämmer inte överens med den nuvarande lagstiftningen. Jag vill också visa på att det är en förutsättning för den här verksamheten att det är kvalitet i den. Om man nu drar ned innan förhandlingarna är färdiga, undrar jag vilken kvalitet man kommer att få på undersökningarna framöver.
Fru talman! Det är alldeles självklart att förfarandet vid de rättspsykiatriska undersökningarna inte skall förändras. Naturligtvis skall inte vare sig kvalitet eller innehåll i dem försämras. Det är utgångspunkten både för förhandlingarna och för harmoniseringen mellan lagrådsremissen som nu pågår och det sätt på vilket verksamheten skall bedrivas efter det att förhandlaren och landstingen kommit överens.
Fru talman! Jag tar socialministern på orden när hon säger att kvaliteten på verksamheten inte skall sänkas och att det inte skall bli några försämringar framöver. Tack!
Fru talman! Birthe Sörestedt har frågat mig om jag ämnar att vidta sådana åtgärder som innebär att halmbränningen upphör. Ur miljömedicinsk synpunkt är det naturligtvis önskvärt att utsläpp av föroreningar till omgivningsluften minskas. Även om utsläppen från halmbränning är små jämfört med utsläppen vid många andra typer av förbränning och oftast inte sker i tätorter, kan det inte uteslutas att de kan orsaka besvär, t.ex. luftvägsirritation, hos vissa personer. Halmbränning torde dock vara ett förhållandevis litet miljömedicinskt problem. ''Hälsoskyddslagstiftningen saknar specifika bestämmelser om halmbränning. Miljö och hälsoskyddsnämnderna kan dock med stöd av nuvarande bestämmelser ingripa mot verksamheten ifråga, om denna kan sägas medföra sanitär olägenhet. Utskottet konstaterar att halmeldning som alternativ till halmnedplöjning har kommit att minska trots avsaknaden av generella förbud. Enligt utskottets mening är det angeläget att denna minskning fortsätter. Miljöoch hälsoskyddsnämnden kan verka för detta genom information och upplysning. Några ytterligare bestämmelser krävs inte enligt utskottet. Min uppfattning i denna fråga skiljer sig inte från socialutskottets.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret, fastän jag är besviken. Jag är besviken över att vi inte kan få ett slut på halmeldningen på åkrarna. Halmbränningen kan tyckas vara ett litet problem, eftersom det främst förekommer lokalt i Skåne. Men för de människor som utsätts för halmröken kan det vara ett stort problem. Röken innehåller en rad fina stoftpartiklar, bl.a. tjärämnen som är allergiframkallande och giftiga. Dessa ger upphov till andningsproblem för astmatiker. Halmbränningen ökar också kväveoxidhalterna i atmosfären. Genom sotnedfall smutsar röken ned tvätt som hänger ute och bilar. Jorden blir utarmad, och i regel måste man ersätta den energi som halmen kan ge med konstgödsel. Man borde i stället se halmen som en resurs att återföra till jorden som ett led i ett långsiktigt bevarande av marken. Alla anser egentligen att det inte är nödvändigt att bränna halmen. Därför har kampanjer av olika slag pågått under senare år för att få ett stopp på halmbränningen. Tyvärr har dessa gett ringa resultat. I år har trakterna kring Lund och Eslöv varit särskilt utsatta. Det kan konstateras att det dagligen bränns halm på de skånska åkrarna under vissa perioder. Flera myndigheter och enskilda personer har skrivit till departementet för att få ett förbud. I Danmark har man ett sådant. Även riksdagen har behandlat frågan, men hänskjutit den till regeringen. Nu står faktiskt hoppet till socialministern om regeringen, som har möjlighet till det, skall ge kommunerna möjligheter att meddela föreskrifter på detta område.
Fru talman! Om det är som Birthe Sörestedt säger, nämligen att alla talar för att det är rimligare att plöja ner halmen därför att det ur mänsklig, miljömässig och jordens synpunkt är det lämpligaste, är jag helt övertygad om att miljö och hälsoskyddsnämnderna och kommunstyrelserna genom adekvat information ändå kan övertyga de berörda om att man skall göra det som alla är överens om.
Fru talman! Information har som sagt gått ut på många sätt ifrån lantbruksnämnderna. Böndernas egna organisationer är med i de här kampanjerna. Jag har här ett kort där det står: Renare luft. Aldrig mer halmbränning. Plöj ner halmen, låt oss slippa kvalmen. Detta kort sändes ut för några år sedan. Det har inte hänt någonting. Vi kommer inte fram informationsvägen. Vi ser ingen annan möjlighet än att kommunerna skall ges möjlighet att ingripa om det behövs, om det är sådan väderlek att det är olämpligt att bränna halm. Varför kan man inte ge kommunerna denna möjlighet?
Fru talman! Bengt Westerberg har frågat mig om jag avser ta initiativ till förändringar av svensk flyktingpolitik i den riktning som förespråkas i en tidningsartikel av förre kabinettssekreteraren Det är bra att Bengt Westerberg ställt den här frågan, så kan kanske en del missuppfattningar om min ståndpunkt som rått i pressen redas ut. Den 25 augusti intervjuade Dagens Nyheter mig och bad om en kommentar med anledning av Det blev en ganska fyllig intervju, dess värre betydligt nedkortad i tidningen. Bengt Westerberg vet, likaväl som jag, att allt man säger i en tidningsintervju sällan kommer med i den färdiga artikeln. Det är dessutom journalistens sak att välja vad som skall framhävas i en kommentar. Den delen av intervjun som handlade om mina synpunkter på enskilda förslag i Åströms artikel blev åtskilligt rumphuggen. Vad jag sade redan då och som redovisades i intervjun med mig var att den övergripande problembeskrivningen av svensk flyktingpolitik var utmärkt. Att jag ställde mig mycket kritisk till en del av hans slutsatser kom inte med, utan endast min kritik mot förslaget om ett tak för invandringen. Våra överenskommelser med internationella organ som FN, och som vi inte har för avsikt att frångå, innebär att alla de som söker asyl här skall ha sin sak prövad i Sverige. Det utesluter att ett tak för asylinvandringen sätts. Dessutom utesluter den nordiska passöverenskommelsen, framför allt den fria nordiska arbetsmarknaden, ett tak för invandringen i sin helhet. Invandringen är reglerad i lag, och min uppfattning, liksom FNs flyktingkommissaries, är att de som har de starkaste skyddsbehoven -- enligt FNs flyktingkonvention -- skall ges en fristad. Detta i sig utesluter en prövning av den asylsökandes förutsättningar att kunna anpassa sig till svenska samhällsförhållanden. Jag avser inte att ta några som helst initiativ till förändringar av flyktingpolitiken med anledning av
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag tycker fortfarande att det är konstigt att statsrådet kan beskriva Sverker Åströms artikel som en utmärkt problembeskrivning av svensk flyktingpolitik, eftersom artikeln förutom en hel del mycket konstiga åsikter också innehåller en rad sakfel. Sverker Åström påstår t.ex. att det skulle finnas en stark motsättning mellan önskemålet om assimilering i det svenska samhället och satsningen på hemspråksundervisning och föreningsbidrag till invandrarföreningar. Jag tror inte att det finns några belägg för ett sådant påstående. Han påstår att det kommer miljontals utomeuropéer som flyktingar till Europa. I verkligheten har det under de senaste fem åren rört sig om 100 000, 150 000 eller möjligen 160 000 personer per år. Det handlar således om betydligt mindre siffror. Sverker Åström ger sken av att alla personer som finns i FNs flyktingläger skulle vara flyktingar enligt Genèvekonventionen. Det är inte sant. Inte ens alla de som vi tar hem till Sverige som kvotflyktingar faller under den definitionen, utan ungefär bara hälften. Den andra hälften utgörs av s.k. de factoflyktingar, även om de kommer hit som kvotflyktingar. Det grundläggande problemet med Åströms analys och det som ofta framskymtar i vad Maj-Lis Lööw säger både i svaret här och i andra sammanhang är att den snäva definitionen av flyktingar som ryms i Genèvekonventionen i allt högre grad accepteras av den svenska regeringen. Under lång tid har vi i praktiken fört en politik, som har byggt på att vi anser att det finns många flyktingar som inte faller in under den snäva definitionen. Här håller man nu på att strama upp flyktingpolitiken genom det beslut som fattades före jul och genom direktiven till en nyligen tillsatt utredning. I förlängningen ser jag risken att vi inte kommer att acceptera den vidare definition av flyktingar som är den enda humanitärt rimliga.
Fru talman! Får jag bara tala om vad jag tycker är riktigt i Sverker Åströms artikel och som också stämmer med den utredning som Bengt Westerberg talar om, nämligen att Sverker Åström försöker sätta in den svenska flyktingpolitiken i dess globala sammanhang. Jag tror att det är helt nödvändigt att man gör det om man skall förstå och om man dessutom skall kunna få till stånd ett internationellt samarbete kring dessa frågor som är så oändligt viktiga. Artikeln beskriver bakgrunden till den förstudie som föregick det utredningsuppdrag som nu pågår och som dessutom har rönt en mycket stor internationell uppmärksamhet och ett stort internationellt intresse. I denna förstudie försöker man se vilka andra åtgärder som tillsammans med detta kan vidtas på andra områden inom politiken och vilket stöd som kan ges till det internationella flyktingarbetet. Det tycker jag i och för sig är en viktig utgångspunkt för alla resonemang. Att man sedan inte drar samma slutsatser om de åtgärder som vi skall vidta när det gäller den svenska flyktingpolitiken betyder inte att man inte kan tycka att det är bra att försöka sätta in politiken i sitt globala sammanhang. Sedan vill jag säga att vi är överens om att denna snäva definition som vi i dag har för konventionsflyktingar inte räcker. Det är också därför som vi tillämpar inte bara denna snäva definition. När vi fattade detta beslut i december sade vi att det måste tilläggas att det finns många människor som därutöver kan ha ett starkt skyddsbehov som vi måste ta hänsyn till.
Fru talman! Jag tycker att man i direktiven till denna utredning som görs av förre statssekreteraren Edgren och Johan Munck har valt en konstig utgångspunkt. Man pekar nämligen på den flyktingström som för närvarande går till Västeuropa och säger att den har ökat från 70 000 år 1983 till ungefär 350 000 nu. Då har man som startår valt ett år då det var en ovanligt liten flyktingström. Både 1982 och 1984 var i själva verket flyktingströmmen större. Som slutår väljs ett år då det var väldigt många som av kända skäl flydde från Östeuropa till Västeuropa. Därför får man en felaktig bild av den faktiska flyktingströmmen. Det är möjligt att det i framtiden kommer att bli aktuellt med en mer omfattande migration från andra länder till Europa. Detta beskrivs också i dessa direktiv. Men vi har ännu inte sett några exempel på det, utan de människor som hittills kommit har i allt väsentligt varit flyktingar enligt Genèvekonventionen eller de facto-flyktingar.
Fru talman! Det är klart att vi kan diskutera huruvida vi är överens om direktiven i alla delar. Jag vill peka på att jag inte har så lång erfarenhet av att utfärda direktiv, men jag har ganska stor erfarenhet av att sitta i utredningar. Och jag kan inte påminna mig att jag har stött på någon utredning, vars direktiv har varit så tydligt och grundligt förankrade i förväg eftersom de bygger på den förstudie som föregick utredningsuppdraget. Det i sin tur har vi försökt att diskutera ordentligt och förankra i det flyktingpolitiska rådet, där alla partier inkl. folkpartiet är representerade. Vi har faktiskt verkligen ansträngt oss den här gången för att få en bra diskussion i förväg om dessa direktiv, eftersom detta så småningom skall utmynna i en principproposition. Men självfallet accepterar jag också att vi till alla delar inte kan vara överens om direktiven.
Fru talman! Det är riktigt att detta har diskuterats i flyktingpolitiska rådet. I detta råd har också vår representant Maria Leissner på avgörande punkter framfört kritik mot dessa direktiv. Jag tycker att det är bra att statsrådet har tagit avstånd från de värsta övertrampen i Sverker Åströms artikel. Jag förstår, som jag sade tidigare, fortfarande inte vad som var briljant eller vad som var lysande i denna artikel. Jag tycker att det är en alltigenom dålig artikel med ett dåligt faktaunderlag och en dålig analys. Det grundläggande för svensk framtida flyktingpolitik är att vi i Sverige inte väljer att acceptera den mycket snäva definition på flyktingar som Genèvekonventionen innebär -- åt det håll åt vilket regeringen har rört sig bl.a. genom beslutet strax före jul förra året -- utan att vi accepterar att världen i dag ser annorlunda ut än när Genèvekonventionen skrevs och att vi måste se vidare på flyktingar än vad som görs i

Fru talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat socialminister Ingela Thalén om regeringen tänker ta några initiativ för att stävja viss typ av förmedlingsverksamhet av utländska kvinnor till svenska män. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden är upprörande skildringar i massmedia om hur utländska kvinnor, som lockats hit, utnyttjas och misshandlas av sina svenska män. Låt mig först säga att misshandel och annat våld som förövas i Sverige faller under svensk strafflag. Det gäller självfallet också i dessa fall. När det gäller själva förmedlingsverksamheten har regeringen redan tagit initiativ i denna fråga. Redan i april 1988 fick diskrimineringsombudsmannen -- DO -- i uppdrag att utreda behovet av åtgärder mot oetisk kontaktförmedling av utländska kvinnor. I februari året därpå kom DOs rapport. I rapporten konstaterar DO att det inte finns några belägg för att förmedlingsverksamhet av det beskrivna slaget skulle förekomma i någon betydande utsträckning. DO fann det också ''svårt, för att inte säga omöjligt, att i lag formulera gränsen för vad som i fråga om förmedlingsverksamhet bör godtas i ett fritt samhälle.'' Att verksamheten inte är särskilt omfattande hindrar naturligtvis inte att samhället skall vidta åtgärder i de fall där det behövs. Som jag redan har nämnt är de vanliga svenska straffreglerna tillämpliga också i dessa fall. Här finns alltså möjligheter till ingripande. Självfallet följer vi också fortsättningsvis utvecklingen uppmärksamt. Invandrarverket har dessutom i årets anslagsframställning aviserat en studie i syfte att kartlägga förhållandena för den kategori utländska kvinnor som frågan gäller och lägga fram förslag till åtgärder.
Fru talman! Tack för svaret, även om jag tycker att det är ofullständigt. Jag skall komplettera en del angående DOs utredning. Det stämmer att han säger att det inte verkar vara så många av de 60 personer som han har frågat som hade kontaktats -- inte någon från t.ex. socialvården och sjukvården. Och det är ju där som dessa kvinnor som misshandlats och förnedrats dyker upp. Detta förvånar mig. DO talar inte bara om det som är svårt att göra, han talar också om vad han tycker skall göras. Bl.a. anser han att huvudregeln skall bli att kvinnorna får stanna i Sverige trots att relationen spruckit inom två år. Han anser alltså att tvåårsregeln skall skrotas. Det är något som vi har ställt krav på här i riksdagen just med tanke på dessa kvinnor. Är det inte dags för regeringen att slå till i fråga om detta snart? Han anser även att anslagen till kvinnojourerna skall ökas. Han skriver bl.a. att det är hans bestämda uppfattning att regeringen bör betänka detta när bidragen prövas. Han påpekar vilken nyckelroll kvinnojourerna spelar. Vi från folkpartiet föreslog en femdubbling av anslagen. Det handlar inte om så väldigt stora summor, det blir 5 miljoner. Men för dessa kvinnor betyder detta oerhört mycket. DO tar i denna utredning även upp att det är helt klarlagt att det annonseras i porrtidningar om utländska kvinnor som varken vet om detta eller har bett om det. För ett par år sedan gjorde 90 utländska kvinnor en JK-anmälan om detta. Integritetskommittén har också, precis som DO i denna utredning, sagt att det borde tillkomma en lagstiftning mot detta ofog. Är det inte dags för regeringen att plocka fram denna utredning igen och se vad han föreslår och verkligen göra något?
Fru talman! Jag kan försäkra Ingrid Ronne Björkqvist att jag med mycket stort intresse tog del av DOs utredningsresultat. Jag vill också understryka att regeringen inte har lagt denna utredning i någon byrålåda på departementet, utan det är självfallet på det sättet att beredningen inte är avslutad i regeringskansliet. Som jag redan har sagt följer regeringen denna utveckling med mycket stor uppmärksamhet. Det är svåra och viktiga frågor som leder till svåra överväganden.

Diskrimineringsombudsmannen prövade också möjligheterna att hitta ett bra sätt att förhindra själva förmedlingsverksamheten. När han inte hittade det prövade han möjligheten att gå via tillståndsgivningen, så att man helt enkelt vägrar att ge arbets och uppehållstillstånd till de kvinnor som vill besöka eller leva tillsammans med vissa män, eller alternativt åtminstone informera den grupp kvinnor som står i begrepp att besöka eller flytta ihop med män av den här typen. Inte heller den vägen fann han framkomlig, eftersom vi då skulle utsätta alldeles vanliga hyggliga män för svårartad integritetskränkande granskning. Det skulle kräva förändring av utlänningslagen och sekretesslagen och gå tvärtemot datalagen, om invandrarverk började föra register över sådana män och deras förflutna och informera om det.
Fru talman! Det räcker inte med att intressera sig, man måste göra någonting. Varför tittar ni i regeringen på allt som har sagts inte går att göra? Diskrimineringsombudsmannen har ju tagit fram flera exempel på sådant som han tycker går att göra, att skrota tvåårsregeln osv. Jag skall ta upp en sak till som diskrimineringsombudsmannen har nämnt, även om han där inte har kommit med något förslag. Han påpekade att det i brottsbalken 4 kap. talas om vit slavhandel, som det populistiskt kallas, dvs. åtgärder då man tar kvinnor från Sverige till förnedring i utlandet. Däremot kan inte denna lagparagraf tillämpas när man tar kvinnor från utlandet till förnedring i Sverige. Den lagen skulle man också kunna ändra. Jag är mera intresserad av det än vad han har sagt inte är lämpligt.
Fru talman! Jag understryker, Ingrid Ronne Björkqvist, att vi naturligtvis fortsätter beredningen av förslagen i diskrimineringsombudsmannens betänkande. Det är ändå viktigt att påpeka de vanligaste förslag som cirkulerar i debatten och att få förklara varför det inte går att genomföra dem. Låt mig ta detta med tvåårsregeln. Man menar att allt skulle vara så enkelt som att skrota den. Ingrid Ronne-Björkqvist säger att det borde regeringen göra. Frågan har ju, såvitt jag vet behandlats, vartenda år i riksdagen, och man har kommit fram till att det finns andra skäl att behålla tvåårsregeln. I stället har man valt att i de fåtal individuella fall där övergrepp förekommer ta särskilt stor hänsyn till de drabbade kvinnorna. Så gör vi i dag. Det är uttalat av regeringen, invandrarminister efter invandrarminister och av riksdagen, och det tillämpas i dag av invandrarverket och regeringen. Det är kanske viktigt att komma ihåg detta.
Fru talman! Det är riktigt att en majoritet bestående av socialdemokrater och moderater i riksdagen inte vill ta bort tvåårsregeln. Visst finns det nackdelar med att ta bort den. Det kan bli ett och annat skenäktenskap, fastän det inte är lika stor risk för sådana med den politiska utveckling som har varit. Men här måste man väga detta emot att hindra att kvinnor far utomordentligt illa. Det är därför som man får acceptera ett och annat skenäktenskap. Många kvinnor har det utomordentligt svårt i dag därför att man har tummen på ögat på dem och de hotas av att bli hemskickade om de inte sköter sig, med stöd av tvåårsregeln, även om de inte har någon som helst framtid i hemlandet. Därför är det så angeläget att få bort den.
Fru talman! Om vi behåller tvåårsregeln av andra skäl men säger att vi i den mån den s.k. tvåårsregeln skulle vara tillämplig tar hänsyn till den situation som dessa kvinnor har hamnat i, kan jag faktiskt inte förstå att den här situationen skall behöva uppstå. Jag är rädd för att det är precis lika illa med eller utan tvåårsregeln. Det här är kvinnor som över huvud taget inte har någon information om hur det svenska samhället fungerar. Jag är rädd för att de i så fall, isolerade och okunniga som de är, faktiskt kan hotas med både det ena och det andra och inte vågar bryta upp. Vi måste försöka nå dessa kvinnor med information på ett helt annat sätt än att tro att det hela löser sig bara vi slopar tvåårsregeln.
Fru talman! Det gällde inte bara tvåårsregeln, utan det var en lång rad förslag. Jag hoppas verkligen att Maj-Lis Lööw går hem och funderar på dessa förslag. Det här är en angelägen fråga att ta tag i. Jag tycker att det är miserabelt att diskrimineringsombudsmannens utredning har legat i ett och ett halvt år utan att regeringen har följt upp något enda av förslagen.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att lägga fram en proposition liknande den i Förbundsrepubliken Tyskland som ger handeln skyldighet att ta hand om de förpackningar som kunden väljer att lämna direkt i butiken. Annika Åhnberg har också frågat mig om vad regeringen avser att göra för att förhindra att en ny flerskiktsförpackning kommer ut på marknaden. Eftersom båda frågorna handlar om förpackningar väljer jag att svara på dem i ett sammanhang. Regeringen har både i årets budgetproposition och i andra sammanhang markerat att man avser att tydligt motverka förpackningar som belastar miljön och avfallshanteringen. Det gäller såväl redan befintliga förpackningssystem som nya produkter. Regeringens arbete är inriktat på att styra mot resurs och energihushållning samt miljövänliga materialslag. Den som ger upphov till miljöpåverkan och avfall skall stå för kostnaderna som miljöpåverkan och avfallet orsakar. Regeringen har därför den 31 maj i år tillsatt en utredning med uppdrag att utreda och lämna förslag till åtgärder inom förpackningsområdet som främjar retursystem på bekostnad av engångsförpackningar. Utredningen presenterade förra tisdagen delbetänkandet ''Översyn av skatten på dryckesförpackningar''. Utredningen konstaterar i sitt delbetänkande att retursystemen för drycker ger mindre avfallsvolymer, mindre nedskräpning, mindre luftföroreningar och kräver mindre energi. Nu går utredningen vidare till övriga förpackningstyper, och förslag rörande dessa skall redovisas den 1 september nästa år. Utredningen skall lämna förslag till styrmedel för att påverka tillverkning, distribution och användning, inkl. Beredningen av utredningens förslag inom regeringskansliet och det fortsatta arbetet i förpackningsutredningen följer naturligtvis den inriktning som jag har angett.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på mina två frågor som båda rör förpackningar. I den industrialiserade delen av världen håller vi på att drunkna i vårt eget avfall. Det finns t.o.m. länder som försöker exportera hushållsavfall, exempelvis staten New York. Också när det fanns två Tyskland exporterade Västtyskland sitt avfall till Östtyskland mot hårdvaluta. Nu kan man inte göra så längre. Vi har tack och lov inte den situationen i Sverige, men även hos oss bidrar förpackningarna i hög grad till de ökande avfallsmängderna. Rent viktmässigt är faktiskt 25 % av hushållsavfallen förpackningar. Volymmässigt är det ännu mera, eftersom avfallet ofta är väldigt skrymmande. Upp till hälften av hushållsavfallet kan vara förpackningar. Det förbrukar energi, det påverkar miljön negativt och ibland även arbetsmiljön. Det är kostsamt för livsmedelskonsumenten, både när man skall handla och när man skall bära hem dessa förpackningar och när man sedan skall bli av med dem som sopor. Jag tycker att det måste till snabbare handling än vad vi hittills har sett i Sverige. Det är gott och väl att tillsätta en utredning, men det kunde också vara bra om man kunde gå från ord till handling. Jag tycker att det är oroande när ett företag vill få en ny förpackning i 60 miljoner exemplar per år ut på marknaden. Då börjar man snegla litet och se hur de gör i andra länder. Förslaget som har lagts fram i Förbundsrepubliken Tyskland om att man skall pantbelägga alla sorters förpackningar är kanske inte det allra bästa förslaget. Förslaget går ut på att kunderna kan ta tillbaka förpackningarna till affären och där få pant för dem. Det har åtminstone haft den fördelen att det har satt en väldig fart på motparten. Industrin har satt fart för att kunna presentera förslag om hur återanvändningen av förpackningar kan ökas och på så sätt minska mängden avfall. Att göra som i Sverige -- tillsätta ytterligare en utredning, trots att frågan redan har utretts åtskilliga gånger -- känns litet tungt, och det är inte tillräckligt aktivt.
Fru talman! Om det enda vi gör är att tillsätta utredningar, är Annika Åhnbergs karakteristik riktig. Nu har ju riksdagen på regeringens förslag lagt fast riktlinjer som innebär att kommuner och hushåll inom loppet av tre år skall ha klarat ut frågan om källsorteringssystem. Då blir det förbjudet att förbränna eller deponera osorterat avfall. Som Annika Åhnberg vet kommer engångsplastflaskorna att bli förbjudna den 1 juli nästa år. Regeringen gav den här utredningen i uppdrag att redovisa hur ett system som direkt straffar ut engångsförpackningar kan se ut. Utredningen har redan redovisat den första delen, och nästa år kommer den andra. Jag vill nog karakterisera vårt arbete som att vi är i full färd med att genomföra ett system som innebär att vi satsar på återvinning och på att minska mängden avfall, framför allt mängden farligt avfall. Jag är dock fortfarande missnöjd med branschens sätt att svara mot de krav som regering och riksdag ställer. Därför kommer jag för att skynda på utvecklingen att fortsätta de överläggningar och andra förhandlingar med branschen som jag sedan några år har fört.
Fru talman! I fråga om PET-flaskorna hade det varit ännu bättre om man hade förbjudit dem. Vi har redan ett utmärkt retursystem när det gäller dryckesförpackningar. En anledning till att branschen inte är tillräckligt aktiv är nog just det sätt på vilket riksdagen gått fram och som innebär att man lägger ansvaret enbart på kommunerna. Om man också hade sett till att ett större ansvar åvilade producenterna att redan från början, när en produkt släpps ut på marknaden, göra en produktanalys och tala om hur produkten skall hanteras under hela dess användningscykel och hur den slutligen skall hanteras som avfall, kunde samhället utifrån denna utgångspunkt lägga en kostnad på producenten. Risken är i dag stor för att kostnaden inte hamnar på producenten, och den är särskilt stor när det gäller livsmedel, eftersom man inom livsmedelsbranschen inte sätter priserna efter vad varje produkt kostar att framställa utan mera efter vad som kan vara rimligt att ta ut av konsumenterna. På så sätt kan den skatt som läggs på dryckesförpackningar i slutändan drabba något annat livsmedel.
Fru talman! Det är inte korrekt att vi inte lägger något ansvar på producenten. Den s.k. substitutionsprincipen har skärpts i lagstiftningen. Producenten åläggs att till kommunerna redovisa materialbalanser och vilket avfall produkten totalt sett ger upphov till. Vi kommer att påföra en beskattning som verkar styrande och som gör det mycket dyrare att använda sig av dels engångsförpackningar, dels sådana förpackningar som inte kan källsorteras i samband med avfallssorteringen. Därför håller ett system på att införas som är sådant att det ställer krav på producenterna. Självfallet är det producenterna som skall bära ansvaret och kostnaderna.
Fru talman! Detta låter mycket bra, men jag ifrågsätter om det har fått något genomslag i verkligheten. Hur har det företag som nu tillverkar denna förpackning som består av en kombination av papper, plast och aluminium tillämpat substitutionsprincipen? Vilka krav har samhället ställt på företaget att det skall tillämpa substitutionsprincipen? Såvitt jag kan förstå har substitutionsprincipen inte fungerat i det här fallet. Jag tror att detta tyvärr snarare är regel än undantag.
Fru talman! Jag kan hålla med om att det här är ett exempel på urdåligt beteende som strider mot de riktlinjer som både regering och riksdag har tagit ställning till. Denna fråga är ännu inte avgjord. Om företaget vidhåller sin satsning, kommer produkten att drabbas av skatt, eftersom det är en produkt som inte kan källsorteras och hanteras på ett bra sätt. Rör det sig om en engångsförpackning, blir det också fråga om straffbeskattning. Om det visar sig att förpackningarna innehåller något ämne som är farligt, blir företaget enligt substitutionsprincipen ersättningsskyldigt.
Fru talman! Det gläder mig att miljöministern och jag i det här fallet är överens. Jag ser fram emot att vi med förenade krafter skall kunna komma till rätta med problemen när det gäller förpackningar.
Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att se till att svenskt kvicksilveravfall som exporterats till I Sverige har vi noggrant reglerat exporten av miljöfarligt avfall. SAKAB har behandlingsmetoder för att slutligen ta hand om får ges endast under en förutsättning. Det måste kunna styrkas att avfallet kommer att tas om hand på ett sätt som åtminstone är likvärdigt med SAKABs från miljö och hälsosynpunkt. För annat avfall får tillstånd ges endast om det kan styrkas, och om naturvårdsverket godtagit förslaget, att avfallet slutligt kan tas om hand på ett från hälso och miljösynpunkt godtagbart sätt. Den som har fått ett särskilt tillstånd skall underrätta naturvårdsverket om den mängd avfall som förts ut. Naturvårdsverket i sin tur skall underrätta miljöoch hälsoskyddsnämnden i den berörda kommunen om de beslut som fattats. Enligt vad jag har inhämtat från statens naturvårdsverk beviljade verket under åren 1984 Några ytterligare tillstånd har ej beviljats. Som villkor för tillstånden gällde att avfallet skulle upparbetas och återvinnas. Till de tillståndssökande företagens ansökningar var fogade brev från det ansvariga ministeriet i Spanien, där det intygades att Minas de Almadén uppfyllde de miljökrav som ställts i Spanien samt att inga övriga hinder förelåg beträffande import av det aktuella avfallet. Naturvårdsverkets prövning skedde således enligt de principer som allmänt gäller för ärenden av detta slag. De uppgifter som Gudrun Schyman refererar till är mycket allvarliga. Inom miljö och utrikesdepartementen pågår arbetet med att undersöka sakförhållandena.
Fru talman! Jag skall be att få tacka miljöministern för svaret. Jag är naturligtvis glad över de avslutande meningarna som visar att vi är överens om att dessa uppgifter är mycket alarmerande. Jag vet inte hur långt man har kommit inom de olika departementen för att undersöka detta, men jag har i dag haft kontakt med Spanien angående den här frågan. Där är detta en stor skandal. Miljöopinionen är stor, där finns Greenpeace, som jag har fått dessa uppgifter ifrån, och där -- liksom här -- finns ett vänsterparti som har tagit upp frågan i parlamentet, eftersom det rör sig om ett statligt bolag. Jag tycker att det är väldigt otillfredsställande att dessa deklarationer om hur det skall gå till när Sverige exporterar miljöfarligt avfall tydligen inte alls fungerar i praktiken, utan det är -- precis som Birgitta Dahl säger -- fråga om principer. Dessa principer har tillämpats, dvs. man har tittat på papper och brev, men i verkligheten finns det inte någon anläggning. Jag hörde från Spanien i dag att det var fråga om ett statligt bolag som hade för avsikt att bygga en anläggning för att ta hand om detta avfall. Nu ligger avfallet i tunnor fritt på marken. Det är en skandal och i och med att den har blivit uppdagad har det statliga bolaget lovat att bygga en anläggning, men man har ingen aning om när det kan bli aktuellt. Jag antar att ni i departementen inte kan komma fram till något annat än vad jag har fått reda på, nämligen att tunnorna ligger där och läcker. Men jag vill ställa frågan: När nu detta blivit uppdagat, vad är man då beredd att göra, Birgitta Dahl, för att se till att tunnorna kommer hem till Sverige igen? De krav som man i Spanien nu ställer är att det miljöfarliga avfallet skall gå tillbaka till de länder och de bolag som har forslat dit tunnorna.
Fru talman! Jag vill spara kommentarerna tills vi har fått tillfälle att verkligen få alla fakta på bordet. Det kan röra sig om komplicerade frågor när det gäller den rent civilrättsliga dispositionsrätten. Jag kan bara försäkra Gudrun Schyman att vi ser med mycket stort allvar på detta och kommer att reda ut förhållandet. Jag vill sedan vidga diskussionen. Detta är dess värre bara ett av många fall sett ur ett internationellt perspektiv, och det visar att problemet med hanteringen av miljöfarligt avfall långt ifrån är löst. Tyvärr är det mycket få länder som har ratificerat Baselkonventionen, som i och för sig inte är tillräckligt långtgående. Det var ett gott första steg i arbetet på en bra internationell reglering, men vi är långt ifrån färdiga med dessa frågor. Det är nödvändigt att vi får en bättre ordning både internationellt och i enskilda länder för att lösa dem. Låt mig efter denna eländeslitania påminna om att vi trots allt kan se på t.ex. kvicksilverhanteringen som ett övergående problem, eftersom kvicksilver finns med på den lista över farliga ämnen som vi bör sluta att använda. Regeringen har fått denna lista från de ansvariga myndigheterna, och vi bearbetar den nu. Jag ser framför mig att vi skall avveckla användningen av den typen av farliga ämnen, så att vi slipper att över huvud taget hantera den typen av miljöfarligt avfall. Om låt oss säga 20 år kommer vi att ha betat av skulden på grund av förflutna tiders försummelser och där med vara i en bättre situation.
Fru talman! Också jag hoppas verkligen att kvicksilvret skall förbjudas. Vi har motionerat sedan länge om detta, inte minst om att man skall sluta med att använda det till lagningar i tänder. Jag tycker att ambitionerna är bra, men frågan är vad vi i Sverige gör under tiden. Hur ser vår export av miljöfarligt avfall ut i dag? På vilka grunder bedrivs den? Jag tycker att det bara inte kan gå till så att naturvårdsverket förlitar sig på brev från myndigheter eller bolag. Det visar sig ju kanske i verkligheten att anläggningarna i fråga t.o.m. inte finns, så som nu är fallet i Spanien. Baselkonventionen. Jag undrar om Sverige verkligen har skrivit under den och om vi arbetar på dess grund. Den har dessutom svagheter, eftersom den inte innehåller några sanktionsmöjligheter. Jag antar att Birgitta Dahl känner till dessa svagheter. Jag menar att den inte räcker. Frågan är alltså hur den svenska avfallsexporten ser ut fram till dess att vi får ett förbud mot alla de ämnen som vi vill ha bort.
Fru talman! Först och främst redovisade jag i mitt svar reglerna för sådan export. Finns det ett åtagande från mottagarlandet, utgår man i den internationella rätten generellt från att det landet fullföljer sitt åtagande. Också Baselkonventionen är uppbyggd på detta sätt. Jag vill dock säga att jag är bekymrad över situationen och att vi nu går igenom dessa frågor igen. Sverige har undertecknat konventionen, men ännu inte ratificerat den. Vi räknar med att EG under 1991 kommer att underteckna Baselkonventionen. Man kommer då att få ett fungerande regelverk, men jag vill ändå hävda att vi skulle behöva förbättra det. Det hör till de förhandlingar som förs inom OECD och även inom vidare ramar inför 1992 års globala miljökonferens, för att man skall få en bättre internationell reglering av sådana här frågor.
Fru talman! Också jag vill minnas att vi inte har ratificerat detta avtal, och jag undrar naturligtvis vad som är anledning till att så inte skett. Väntar vi på att EG skall göra det, eller vad är det annars som har hindrat Sverige från detta? En annan fråga är om Birgitta Dahl är beredd att verka för att vi i Sverige inför ett förbud mot att exportera avfall som vi vet att man inte helt kan få bukt med, så som t.ex. kvicksilver, amalgam och PCB. Jag tänker på sådana ämnen som man inte kan bränna upp, som alltid ger restprodukter osv. Det förs diskussioner om huruvida man inte skulle förvara den typen av avfall t.o.m. lika säkert som radioaktivt avfall, för att vara säker på att det inte sipprar ut någonstans. Man skulle kunna tänka sig att vi i Sverige lade band på oss så, att enligt principen att varje land skall ta hand om sitt eget avfall denna typ av avfall över huvud taget inte fick exporteras.
Fru talman! Jag tycker nog att man skall diskutera detta på det sätt som denna utomordentligt svåra och allvarliga fråga förtjänar. Vi behöver internationellt samarbete, men under mycket sträng kontroll. För vissa typer av farligt avfall kan ett enskilt land vara för litet för att ämnena där skall kunna hanteras på ett tillräckligt bra sätt. Vi har numera ett nordiskt program på detta område, i vilket det förutsätts att vi inom Norden skall kunna samarbeta för att gemensamt lösa problem av en mycket speciell typ. Med starka internationella regler kan jag tänka mig den typen av utbyte av tjänster också i ett vidare sammanhang. Men det som jag tycker är det viktiga är då att helt komma från användningen av de ämnen som orsakar de allra farligaste avfallsproblemen. Det är det som vi inriktar oss på som det viktigaste. Därutöver måste vi städa efter våra synder i det förflutna. Jag tycker inte att man skall utesluta ett samarbete under strikt internationell kontroll.
Fru talman! Nej, jag vill inte utesluta något samarbete över huvud taget, men jag tycker att i avvaktan på att vi får regler för internationellt samarbete, vilka ger garantier för att de länder som erbjuder sig att ta hand om farligt avfall faktiskt också iakttar dem, måste vi göra någonting. Sverige har faktiskt en existerande export av miljöfarligt avfall, inte bara till Spanien utan också till en hel del andra länder, utan att man är säker på att det tas om hand ordentligt. Detta är bara ett exempel. Jag menar att man måste reagera. Det finns en fara i att man skjuter upp allt praktiskt handlande till dess att man har fått internationella överenskommelser. Det är en hållning som regeringen har också i många andra frågor. Jag tycker inte att den är tillfredsställande. Den gör att man efter hand samlar på sig en mängd problem.
Fru talman! Det är inte korrekt att säga att vi exporterar utan att skaffa oss försäkringar från mottagarlandet. Om det som i den artikel som Gudrun Schyman åberopar skulle vara sant, har man inte följt de villkor som var förknippade med exporten i just detta aktuella fall. Vi ställer villkor. Om vi skall klara att ta hand om allt avfall i Sverige måste vi bygga ut vår egen kapacitet, och regeringen arbetar, som Gudrun Schyman vet, med uppgiften att öka vår kapacitet att här i Sverige ta hand om avfallet. Det är också nödvändigt. Vi kan inte bara lägga avfallet på hög, utan måste ta hand om det. Förutsättningen för att man över huvud taget tillåter export är att förvaringen kan ske på minst lika bra sätt som i Sverige.
Fru talman! Jo, jag vet att detta är förutsättningen och den princip som tillämpas, men man kan se att det inte fungerar i praktiken. Exemplet Spanien är inte det enda. Det finns andra. I Svenska Dagbladet pekades häromdagen på ett likadant fall, där lokalbefolkningen är upprörd osv. Jag har tidigare med miljöministern haft uppe frågan om det radioaktiva avfallet, Sellafield och våra olika bedömningar av detta. Det är ett stort problem, som tenderar att öka. Så kommer säkerligen att bli fallet under de närmaste 10--20 åren, innan vi har fått stopp för användningen över huvud taget. Man måste göra något. Birgitta Dahl säger att man inte har uppfyllt sina åtaganden. Naturvårdsverket, SAKAB och regeringen är väl ändå ytterst ansvariga för att man inte har följt reglerna. Om det är så pass lätt att slinka förbi reglerna, måste man väl ändra dem.
Fru talman! Jag vill säga till Gudrun Schyman att både detta fall och andra gör att vi inom ramen för den kommande miljöpropositionen ytterst noggrant går igenom om vi behöver förbättra reglerna på det här området och i så fall hur det skall ske.
Fru talman! Jag kan bara säga till Birgitta Dahl att jag kommer göra allt för att dra fram ännu fler exempel, i förhoppningen att det då skall gå ännu snabbare att få fram regler som gör att vi inte behöver skylta med denna typ av export internationellt. Det är inte särskilt roligt för Sverige, som ofta utger sig för att vara präktigt inom en mängd områden, att vi får den typ av skandaler som det faktiskt är fråga om i Spanien.
Fru talman! Jag vill faktiskt framhålla att om det bevisas att det missköts, t.ex. i detta fall, är det inte Sverige som har burit sig illa åt.
Fru talman! Jag vet inte vem som har burit sig illa åt. Det är väl ömsesidigt, förmodar jag. Vi kan väl inte bara lägga ansvaret på Spanien i detta fall. Man har därifrån visserligen i brev sagt att man har en anläggning, men det måste väl också finnas ett större ansvar än att bara läsa breven.
Fru talman! Avsändarlandets ansvar är att ställa villkor och även att redovisa vilka villkor man har ställt. Mottagarlandets ansvar är att se till att de villkoren uppfylls. Det är alldeles glasklart både i de enskilda fallen och enligt praxis i internationell rätt. Men det är mycket möjligt att man måste, om det blir många sådana här fall där motttagarlandet inte uppfyller sina förpliktelser, i t.ex. Baselkonventionen och i andra dokument införa någon form av kontrollfunktion.
Fru talman! Jag tycker som sagt att det verkar klart att man måste göra det. Jag tycker också att den svenska regeringen har ett ansvar för att det sker och att vi inte låter oss förledas, något som vi tydligen gjort i detta och en del andra fall. Vi får kanske inte vara politiskt så naiva i dessa frågor utan inse att det är fråga om bolag som vill tjäna snabba pengar. Då brukar miljöhänsynen få stå tillbaka. Vi får utgå från att det är så och handla efter det. Jag skulle gärna bidra på mitt sätt genom att ta fram flera sådana här skandalösa förhållanden. Det är tråkigt, men jag hoppas att det har den verkan att dessa frågor får en snabbare lösning.

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat industriministern om den svenska regeringen avser att ta några initiativ för att hjälpa till med finansieringen av miljövänlig teknik vid nickelsmältverken på Kolahalvön. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Miljösituationen på Nordkalotten är katastrofal. Kraftfulla åtgärder måste vidtas mycket snabbt för att förhindra en ännu värre ekologisk katastrof. Från nordisk sida har vi vid ett flertal tillfällen påtalat för Sovjetunionen att det är nödvändigt med omedelbara och kraftfulla miljöinsatser. Vid ett möte mellan Sveriges, Norges och Finlands stats och miljöministrar och den sovjetiska delegationen i anslutning till Ronnebykonferensen i början av september diskuterades ett vidgat samarbete med Sovjetunionen på Kolahalvön. Vi förklarade oss på svensk sida beredda att delta i en gemensam arbetsgrupp med uppgift att klarlägga förutsättningarna för nordisk medverkan i ett projekt som syftar till att drastiskt minska utsläppen av svavel från smältverken på Arbetsgruppen har hållit flera sammanträden och framför allt diskuterat tänkbara tekniska lösningar och finansieringslösningar. Diskussionerna har baserats på att Norden kan erbjuda lösningar som skulle kunna rena utsläppen med 95 %. Gruppen har konstaterat att flera oklarheter i projektet måste undanröjas och att en grundlig teknisk och ekonomisk utvärdering måste föreligga innan berörda organ kan ta ställning till specifika finansieringsbeslut. Vi avser självklart fortsätta att medverka aktivt i arbetsgruppen i syfte att skapa klarhet om projektets förutsättningar på basis av underlag från de företag som utses till leverantör. Detta gäller inte minst frågan om omfattningen av svenska företags medverkan. Det är glädjande att mötet i Ronneby nu har lett fram till konkreta utfästelser från sovjetisk sida.
Fru talman! Jag får tacka miljöministern för svaret. På grund av de ökade kontakterna mellan Murmanskregionen och den övriga Nordkalotten har den omfattande miljöförstöringen i regionen blivit väl känd, särskilt den miljöförstöring som förorsakas av nyckelsmältverken. I såväl Sverige som Finland och Norge råder stor oro för att luftföroreningarna i Kolaområdet skall medföra skador på mark, vatten och skog även i de nordiska länderna. Också för vår egen skull är det viktigt att nickelproduktionen sker på ett ekologiskt uthålligt sätt och att den natur som skadas får en reeell chans att återhämta sig. Alternativet är att denna nickelproduktion måste upphöra. Det är mycket angeläget att den förnyelse av nickelsmältverken som är på gång genom ett finsksovjetiskt samarbete kommer att genomföras och inte stupar på att det inte finns tillräckliga möjligheter att erhålla förmånliga lån. Därför tycker jag att det vore lämpligt -- och det är därför jag har ställt frågan -- att Sverige klargör sin vilja att hjälpa till även ekonomiskt. För Norge och Finland har frågetecknen tydligen rätats ut, så att man kunnat deklarera sin vilja att delta även ekonomiskt i projektet. På min fråga får jag inget direkt svar när det gäller den svenska regeringens vilja att nu deklarera att man är beredd att även ekonomiskt gå in i projektet.
Fru talman! Jag var med på det här mötet i Ronneby. Det avgörande där var att ställa krav på Sovjetunionen att ta hand om sina problem. Jag upplevde att vi där hade en mycket stor framgång. Det var det som ledde till att man nu kom i en beslutsposition, som man tidigare inte befunnit sig i. Det var det gemensamma nordiska uppträdandet som ledde till det. Hur sedan leverans och finansieringssituationen skall se ut är en ganska komplicerad fråga, som har att göra med vilka industrier som levererar utrustningen. Jag skulle nog vilja karakterisera det så, att det närmast är en exportfinansieringsinsats som det handlar om. Det är då fråga om olika delar i det här projektet som ännu inte är färdiga.
Fru talman! Jag tolkar då svaret så, att Sveriges eventuella beredskap att ställa upp med någon form av ekonomisk medverkan är kopplad till om svenska företag kan få del av de order som det kan bli fråga om.
Fru talman! Så enkelt är det inte. Men jag kan säga att beredvilligheten från finsk och norsk sida har haft ett starkt samband med att man där kommit en bit på vägen när det gäller att få kontrakt på leverans av utrustning. Nu tycker jag att vi skall återvända till det som är det centrala, nämligen att man får till stånd de insatser som kan rädda miljön. Det kommer naturligtvis inte att räcka med nickelsmältverken på Kolahalvön eller i vår närregion. Vi har då det stora arbete som inletts som ett resultat av Ronnebymötet med insatser inte bara på Kolahalvön utan i Östersjöregionen därtill med en medverkan från Världsbanken, Europeiska utvecklingsbanken och Nordiska investeringsbanken. Där bidrar Sverige med betydande belopp.
Fru talman! Finansieringen av detta projekt är på intet sätt helt klar. Det ifrågasätts ibland att projektet inte skulle kunna gå att genomföra om man inte kan lösa finansieringen.

Fru talman! Gösta Lyngå har frågat mig om den svenska regeringen kommer att stödja ett förslag att utnämna Antarktis till världspark i samband med möte med Antarktisfördragets parter i november i år. Vid den extra session med Antarktisfördragets parter som kommer att hållas i Santiago, Chile, i november i år kommer miljöskyddsfrågorna att debatteras. Flera förslag till miljöskyddsinstrument föreligger inför mötet. Den svenska hållningen i miljöfrågan i Antarktis har alltsedan vårt inträde under Antarktisfördraget varit att på effektivaste sätt stärka miljöskyddet i området. Det är i det avseendet viktigt att ett miljöskyddsinstrument får en lämplig anknytning till Antarktisfördraget, som utgör grunden för det fredliga samarbetet inom Antarktisområdet. I förberedelsearbetet inför mötet i Santiago har flera förslag lagts om att benämna Antarktis ett särskilt naturskyddsområde, världspark eller liknande. Regeringen ser gärna att Antarktis i framtiden ges en särskild benämning som betonar dess unika ställning. Det viktigaste är dock inte själva benämningen utan att Antarktisområdet ges ett starkt och effektivt miljöskydd genom ett legalt bindande instrument som knyts till Antarktisfördraget. Det är i nuvarande läge den linje som enligt regeringens bedömning bäst gagnar målet om ett starkt miljöskydd för Antarktis.
Fru talman! Jag får tacka miljöministern för svaret, som ju verkar lovande. Bakgrunden är det australiska och franska förslaget om att här inrätta ett naturreservat utan gruvdrift. Nuvarande mineralkonvention, som Sverige har stått bakom, inkluderar faktiskt prospektering. Det är ju ytterst naivt att tro att man lägger ned mycket stora summor -- för det kostar att prospektera -- utan att, om man hittar en fyndighet, utnyttja den. Man skulle säga att detta är kapitalförstöring. Därför vill jag nog specificera frågan litet: Finns det risk för att regeringen godtar en överenskommelse som inkluderar mineralprospektering i Antarktis?
Fru talman! Jag skall gärna gå djupare in på den här frågan och samtidigt betona att vi just är i färd med att skicka ut en delegation med uppgift att förhandla fram en överenskommelse om bästa möjliga miljöskydd för Antarktis. Den diskussion vi nyss har haft om Kolahalvön illustrerar ju vad som skulle kunna bli effekterna om vi tillät liknande verksamhet där. Jag vill först understryka att Sveriges arbete som deltagande i mineralkonventionen tidigare också har varit ett uttryck för vår vilja att aldrig någonsin delta i någon exploatering eller medverka till någon sådan, utan att få till stånd en reglering till skydd för miljön. En sådan skulle lägga fast regler som tidigare inte har funnits för den händelse en exploatering skulle komma till stånd. Nu är situationen annorlunda av flera olika skäl. Då är det inte lika aktuellt att arbeta med mineralkonventionen för att få till stånd ett skydd för miljön. Vi avser att i de kommande förhandlingarna diskutera vilket av de förslag som nu har lagts fram -- eller vilka i kombination med varandra -- som, vilket är viktigt, knutna till Antarktisfördraget ger det bästa möjliga skyddet för miljön i framtiden. Det är ett svårt förhandlingsuppdrag som vi skickar ut våra förhandlare till, men regeringens uppdrag till dem är att medverka till den lösning som ger det bästa skyddet för miljön i Antarktis. Jag tror nog att Gösta Lyngå också är beredd att låta dem -- naturligtvis i dialog med regeringen när förhandlingarna pågår -- pröva olika lösningar för att få till stånd en sådan överenskommelse.
Fru talman! Ja, jag måste ju säga att det låter mycket bra! Mineralkonventionen är något förlegad. Det är jag glad för att höra, därför att den inkluderade hotfulla element. Det finns andra hot mot Antarktis. Där pågår överfiskning, och detta är återigen sådant som jag hoppas att regeringen samtidigt i dessa förhandlingar skall försöka göra någonting åt. Jag önskar lycka till med förhandlingarna!
Fru talman! Tack så mycket, Gösta Lyngå, vi skall göra vårt bästa!
Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skapa fungerande marknader för återvinningsbara material. Som tydligt framgår bl.a. av min redovisning av arbetet på avfallsområdet i årets budgetproposition är det ett uttalat mål att avfallsmängderna måste minska och att återanvändning och återvinning av material måste öka. Detta är en hörnsten i regeringens politik på avfallsområdet. För att en marknad skall uppstå och fungera måste ett stort antal förutsättningar föreligga och många aktörer samverka. De effektivaste styrmedel som statsmakterna förfogar över i en sådan process är normalt de ekonomiska. Miljöavgiftsutredningen har föreslagit en avgift på osorterat hushålls och industriavfall. Utredningen föreslår att avgiftsmedlen tillförs en särskild fond. Enligt utredningen är det av största betydelse att marknadsförutsättningarna inom återvinningsbranschen stimuleras, och fonden föreslås användas till att stimulera återvinning och utveckling av källsortering. Dessa förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet. Ibland kan också regeländringar utnyttjas för att skapa förutsättningar för nya initiativ. Genom de förändringar i renhållningslagen som riksdagen godkände i våras har förutsättningar skapats för ökad källsortering, något som i sin tur öppnar möjligheterna för en ökad återvinning. Därmed har en viktig marknadsförutsättning skapats, nämligen ett stabilare utbud av material för vidarebearbetning. En annan förutsättning för att marknader för återvunna material skall uppstå är att de produkter som tillverkas av det återvunna materialet kan säljas. Det innebär att det krävs en ökad acceptans hos köparna för produkter baserade på återvunnet material. Vi kommer att behöva acceptera ett annat utseende eller formgivande av produkterna. Konsumenterna har här sin stora och viktiga roll. Vi vet ju alla hur snabbt det gick att få fram icke klorblekta pappersprodukter inom vissa produktområden. Efterfrågan från konsumenterna skapade marknaden och några detaljregleringar behövdes inte. Vi måste naturligtvis också verka internationellt för ökad återvinning. Såväl i det nordiska samarbetet som inom OECD finns återvinningsfrågorna uttryckligen med på arbetsprogrammet.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det var väl ett ganska oförargligt svar egentligen, och det ger mig inte så förfärligt stora förhoppningar om att regeringen skall göra så mycket för att lösa de problem som för närvarande finns. Återvinning är en grundsten i regeringens politik. Det måste det naturligtvis vara eftersom vi i våras fattade ett riksdagsbeslut med den utgångspunkten att vi måste källsortera och återanvända mer. Situationen har blivit den att kommunerna har satt i gång med detta och också lyckats ganska bra. De har fått in betydliga mängder material, inte minst papper, vilket jag har tagit upp i denna fråga. Man har engagerat människor, och de tycker att det är viktigt att källsortera sopor. Jag tror att de ställer upp på det. Nu har situationen dock blivit besvärlig. I Kommunaktuellt den 4 oktober står det att kommunerna struntar i att samla in papper. Varför gör de det? Jo, helt enkelt därför att ingen vill köpa det, utan de får lägga det på tippen! Om man nu kommer i den situationen att marknaden inte fungerar, får det stora negativa konsekvenser för människor som vill engagera sig och samla in. Jag tror att människor vill göra det, för de tycker och förstår att det är viktigt. Men när människor ser att det som de har lagt ner arbete på hamnar på tippen i alla fall, tror jag att de misströstar. Då får vi svårt att uppfylla dessa mål om att vi skall öka källsorteringen. Vi har inte på långa vägar nått de mål vi skall nå, att alla sopor skall källsorteras. Om man skulle göra det kommer ju ännu mer av det som redan är sorterat att hamna på tippen, och det vore ju ännu värre. Jag skulle vilja veta vad regeringen kortsiktigt tänker göra för att få i gång marknaden, få den att fungera och se till att papper, glas och sådant som har hamnat på tippen kommer att användas i industrin. Samtidigt som man nu tippar papper på svenska tippar importerar man dessutom papper.
Fru talman! Låt mig först bara påminna om att det ju var på regeringens förslag som riksdagen fattade dessa kloka beslut i våras. Sedan är det riktigt att det finns en hel del barnsjukdomar nu när vi startar detta viktiga arbete. Jag är lika bekymrad som Lennart Brunander över det. Ändå skulle det vara bra om vi till att börja med vore överens om att vi skall försöka åstadkomma att man i en fri ekonomi och på en fri marknad med ekonomiska styrmedel som stimulans och goda insatser från hushåll skall kunna klara det här. Det har faktiskt gått bättre med insamlingen än vad de svenska återvinningsbruken hade räknat med. Dessa har i dag inte kapacitet för att ta emot allt. Det räknar man med att ha fr.o.m. sommaren 1991 -- alltså om ungefär ett år. Vi har inget importförbud när det gäller returpapper. I andra länder har man sämre kapacitet att ta hand om returpapper än i Sverige. För min del anser jag självklart att alla länder skall försöka få system för returpappersanvändning väldigt många gånger för att få rätt användning av skogsråvaran. Därför tycker jag t.ex. att det är väldigt bra när SCA har beslutat sig för att investera i ett sådant företag på den europeiska marknaden. Vad svensk industri behöver exportera nu är miljövänlig teknik, inkl. återvinningsteknik för hantering av pappersråvaran. Då slipper vi något som är ett problem i dag -- konkurrens i form av dumpning på den svenska marknaden av returpapper från länder som inte har återvinningskapacitet.
Fru talman! Det är riktigt, Birgitta Dahl, att vi är överens om att detta är viktigt och att vi skall försöka hjälpas åt att få ett bra resultat. Det är också riktigt att regeringen hade ett förslag om avfallshantering i budgetpropositionen, men det tog lång tid innan ni fick fram det. Ni segdrog i flera år innan det kom något förslag. Miljöministern påpekar att man på marknaden är överraskad över att få in så mycket returpapper. Redan 1988 skrev naturvårdsverket i en rapport om marknaden för återvunnet material att det är viktigt att skapa dessa marknader så att det som jag nu har försökt beskriva inte uppstår. Vi borde alltså inte vara tagna på sängen av detta. När nu regeringen lade fram en sådan här proposition, när regeringen tog så god tid på sig innan den kom fram till ett förslag, borde man också ha skapat förutsättningar för att återvinningen skulle fungera. Utan dessa förutsättningar hjälper ju inte våra målsättningar om ökad återvinning och om att människor skall acceptera förslaget. Då blir det ändå pannkaka av det hela.
Fru talman! Det är för tidigt att utfärda den domen. Jag kan bara försäkra om att vi med förenade krafter kommer att göra vårt yttersta för att nå mycket goda resultat och för att inom en snar framtid ha ett totalt sett mindre berg av avfall, alltså även när det gäller det som skall återvinnas. Detta skall ske genom en mer resurssnål daglig livsföring i våra hem och på våra arbetsplatser.
Fru talman! Det sista är egentligen det utan tvivel viktigaste. Centerpartiet har också i flera år ställt krav på att vi skall ha en avfallspolitik eller över huvud taget en politik som gör att vi nyttjar mindre av resurserna. På det sättet minskar också mängden avfall. Det är den smartaste och riktigaste vägen. Fram till dess måste vi ändå ta hand om och återvinna det avfall som finns. Det skulle vara intressant att få några synpunkter på vad ni kan tänka er att göra för att förbättra situationen. Vi är överens i fråga om problemet och nödvändigheten att göra någonting åt det, men jag har inte fått några förslag eller synpunkter från miljöministern på vad ni tänker göra för att få en förbättring till stånd. De kommuner som jag har nämnt vill nu anmäla detta till näringsombudsmannen, eftersom de anser att köparna på det här sättet pressar priserna uppåt.
Fru talman! Först till det sista. NO har prövat denna fråga 1984 och då kommit fram till att det inte fanns anledning till kritik. Om det blir en ny prövning, litar jag på NOs bedömning, och som Lennart Brunander vet, bör jag inte lägga mig i den. Det är bra att vi har ett sådant institut. Jag har också noterat att denna situation uppstår varje gång det är dags att sluta ett nytt avtal. Så var det även i somras, och det var på det sättet denna diskussion började i år. I övrigt har vi för det första, genom att lägga fast riktlinjerna och lägga det utvidgade ansvaret på kommunerna och konsumenterna, genomfört mycket viktiga åtgärder. För det andra håller vi nu på att ta fram ekonomiska styrmedel som skall styra i rätt riktning på detta område. Jag tror inte att Lennart Brunander vill att vi skall börja genomföra den typ av detaljreglering som Östeuropa är på väg bort ifrån. Vi måste i stället försöka hitta system som fungerar i ett fritt samhälle.
Fru talman! Nej, miljöministern, vi skall inte ha några östeuropeiska system. Vi skall ha mycket mer fantasi i det vi gör och ta hjälp av människors intresse och engagemang i den här frågan. Detta intresse och detta engagemang finns. Det är bra att miljöavgifter skall styra så att ännu mer går till sortering. Men då är det ännu viktigare att marknaderna fungerar. Om marknaderna inte fungerar, hjälper inte heller detta. Marknaderna behöver fungera för att kunna ta emot avfallet, och det är på det området vi måste lägga ner resurser -- på det ena eller andra sättet. Jag skulle vilja ha ett svar från miljöministern på frågan: Vad kan ni tänka er att göra?
Fru talman! Efter att riksdagen i våras på regeringens förslag fattade beslut på detta område, anser jag att bollen för närvarande ligger hos industrin, kommunerna och konsumenterna. Detta är fallet just därför att detta är ett fritt och demokratiskt samhälle. Nu vill jag att en rad olika metoder prövas runt om i vårt land -- inom industrin, inom kommunerna och i de enskilda hemmen. Jag vet också att detta redan förekommer. Jag är faktiskt ganska bestämd på den punkten; alla skall inte springa till morsan och be om hjälp, utan de skall anstränga sig själva.
Fru talman! Ja, det är sant! Men nu ligger bollen hos de olika aktörerna, som skall se till att det fungerar. Jag riktar också den uppmaningen till dem.
Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig vad regeringen avser att göra för att substitutionsprincipen i lagen om kemiska produkter skall tillämpas vad gäller bl.a. PVC I linje med kravet på industrin att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga -- det är det som är substitutionsprincipen -- tog jag för ett par år sedan initiativ till överläggningar med förpackningstillverkarna om ett stopp för användning av PVC-plast. Resultatet har blivit att en avveckling skall ske fram till halvårsskiftet i år och innebär att de svenska tillverkarna, som svarar för ca 70 % av marknaden, har ställt om sin produktion. Resterande 30 % utgörs huvudsakligen av import. Här krävs internationella lösningar. Som ett första steg i det arbetet har Sverige i det nordiska samarbetet föreslagit att en grupp bildas för att gemensamt driva frågan om avveckling av PVC-förpackningar.
Fru talman! Jag ber för det första att få tacka för svaret. Min fråga gällde kanske inte bara förpackningar, utan PVC-produkterna över huvud taget. Lagen om kemiska produkter är naturligtvis tillämplig på hela området. Det var enligt min uppfattning en stor miljöpolitisk framgång när detta tidigare i år skrevs in i lagen efter det förslag som miljöpartiet lade fram förra året. Detta förslag gick igenom i riksdagen, och regeringen återkom sedan med ett förslag som i stort sett fölljde samma linje. Problemet är att detta inte är verkställt. Lagen ligger, men vi kan i varenda affär se en rad PVC produkter -- inte minst förpackningar -- som säljs. Detta skulle egentligen vara olagligt, eftersom det i stort sett i alla fall finns mer miljövänliga förpackningar och produkter. Man måste fråga sig om importerade varor skall undantas från lagstiftningen på detta sätt. Detta borde väl ligga på regeringens bord, eftersom det är regeringen som skall verkställa de lagar som vi stiftar här i riksdagen. Man ställer sig då frågan -- och det är också detta som är min utgångspunkt: Vad görs för att verkställa den lag som faktiskt gäller? Det är inte fråga om att förhandla, utan det är fråga om att se till att lagen efterföljs.
Fru talman! Jag skall inte vara kitslig, men jag svarade faktiskt på frågan. Det är riktigt att Roy Ottosson i reciten även talar om andra produkter, och det är riktigt att dessa svarar för en stor del av PVC-användningen. Dock är det så att förpackningarna utgör det största problemet, eftersom de är snabbast i omlopp och snabbast blir ett problem även i avfallshanteringen. Därför var det mycket viktigt att göra en insats på det området. Det är inte bara på regeringen det ankommer att se till att lagstiftningen följs. I stor utsträckning handlar det också om myndigheter som bemyndigas att ansvara för tillämpningen av lagen. I det här fallet handlar det framför allt om kemikalieinspektionen och naturvårdsverket. Vi arbetar nu för att successivt få bort PVC, och vi startade med det område som var mest angeläget och snabbast i omlopp, nämligen svensk produktion och förpackningar. Det är mer komplicerat när det gäller import, och Roy Ottosson vet att vi på det området arbetar för att få till stånd internationella överenskommelser för att klara ut de problemen. Inte minst inom OECD bedrivs det på detta område ett mycket intensivt arbete. När det gäller andra varor som innehåller PVC bedrivs det för närvarande ett arbete både i regeringskansliet och i de ansvariga myndigheterna. Det gäller för övrigt många fler ämnen än PVC.
Fru talman! Just det, det gäller många fler ämnen än PVC. Skälet till att åtgärda just PVC är att det händer en del rörande PVC i vår omvärld. Vi har hört signaler om detta från Danmark. Miljöministern i Danmark har under sommaren uttalat att man bör förbjuda PVC-förpackningar, detta är också på gång i Norge, osv. PVC är också en produkt som är anstötlig på flera sätt. Redan vid produktionen finns stora arbetsmiljöproblem. Vi har haft ett antal cancerfall i landet på grund av vinylkloridgasen. Den här produkten är så onödig att man kan tycka att det borde vara ganska enkelt att som typfall göra någonting åt just den. Jag måste ändå ställa en följdfråga. Ministern sade att kemikalieinspektionen och naturvårdsverket har bemyndigande att göra saker på detta område. Jag måste då fråga: Vad då? Har de bemyndigats att förbjuda sådana här produkter enligt substitutionsprincipen i lagen om kemiska produkter?
Fru talman! Det är viktigt att ha klart för sig att det inte är sämre om man får till stånd en avveckling utan förbud. Substitutionsprincipen innebär att företaget alltid har skyldighet att göra ett utbyte. Förbud är något man tar till om man inte kan klara av det på annat sätt. Jag vill exemplifiera detta med den lista över de farligaste ämnena som kemikalieinspektionen och naturvårdsverket har redovisat för regeringen, ämnen vilkas användning enligt deras uppfattning bör avvecklas. Syftet med publiceringen är att företagen redan nu skall sätta i gång med arbetet. Lyckas vi inte få till stånd ett utbyte med frivilliga insatser aktualiseras frågan om förbud. Men det blir då genast mer komplicerat med GATT förhandlingar och andra förhandlingar som kan försena avvecklingen. Det går snabbare om man får till stånd en frivillig avveckling, som i fallet med PVC. Då behöver man inte hålla på och diskutera frågan i flera år internationellt. Vi har i Sverige varit snabbare och effektivare än i våra grannländer.
Fru talman! Det är kanske litet grand en tolkningsfråga vad substitutionsprincipen egentligen innebär, dvs. om den innebär ett förbud mot det som är onödigt och miljöfarligt eller inte. Det är självfallet bra om man kan avveckla utan förbud, och ju snabbare det går desto bättre. Det är vi säkert helt överens om. Vad som upplevs som stötande är att just PVC och en del andra saker är så onödigt och att de ändå har funnits kvar så länge. Jag fick inte riktigt svar på frågan om huruvida kemikalieinspektionen har bemyndigats att själv fatta beslut om förbud mot enskilda produkter, t.ex. PVC-produkter. Skulle kemikalieinspektionen få ett sådant bemyndigande kan det leda till att vi kan gå fram litet snabbare på det här området, kanske t.o.m. betydligt snabbare. Det skulle vara bra för miljön om inte annat.